Herr talman! Jag vill då erinra om att det i det betänkande jag refererade till finns en redovisning rörande den utveckling som hade förevarit, och under de fem budgetår som vid det tillfället låg närmast före i tiden hade enheterna förstärkts med 68 tjänster. Jag vet inte om man kan säga att takten nu har ökat —- jag tror knappast det. Det finns också anledning att påminna om att BT Kemi-olyckan och det som kommit fram i samband med den är något som inte var känt vid det tillfället. Jag tycker f. ö. att den här tvisten om vem som har gjort mest vid olika tillfällen knappast är ägnad att föra frågan särskilt mycket framåt. Vad det nu handlar om är om vi bedömer att det finns behov av ytterligare insatser när det gäller kontrollverksamheten. Det är det ställningstagandet vi har att göra just nu.

Herr talman! ”Den nuvarande ordningen har såvitt känt inte inneburit några nackdelar när det gäller revisorns möjligheter att opartiskt granska företaget.” Så skrev lagutskottets borgerliga majoritet i oktober förra året, och så anser man också i år. Låt mig få genomlysa det här kategoriska och belåtna påståendet med att citera ur en intervjuserie om revisorns roll. Den auktoriserade revisorn Sven Erik Johansson och redaktören Holger Ström har intervjuat åtta företrädare för olika sektorer i samhället för att få deras syn på hur revisorerna arbetar och hur de borde arbeta. En fråga löd: ”Det är ju relativt ovanligt att en revisor lämnar sitt uppdrag i "protest", likaså att han avstyrker ansvarsfrihet. Är svenska revisorer för snälla?” Skattedirektören C-G Pettersson svarade: ”Ibland har man den känslan. Men jag vet dock fall där revisorer framfört protester som resulterat i att de förlorat sitt uppdrag.” Professor Knut Rodhe vid Handelshögskolan i Stockholm sade så här: ”De auktoriserade har nästan övervägande stark ryggrad och är inte rädda. Så finns det naturligtvis små som är rädda.” Direktör Sven Ågrup svarade: ”Jag ser det som ett svaghetstecken. Det borde, med lätt överdrift, vara lika vanligt att revisorer "stiger av” från företag som att andra funktionärer gör det.” Även direktör Lars-Erik Bergstrand tyckte att revisorer kunde vara alltför undfallande: ”Det är ju väldigt ovanligt med revisionsberättelser som erinrar om aktiebolagens likvidationsregler. Betydligt oftare än hittills borde revisorerna framföra synpunkter som har stöd i aktiebolagslagen.” Bankdirektör Jan Wallander: ”Naturligtvis kan de föreställa sig att de kan tappa ett uppdrag om vd och styrelse blir sura på dem. Kanske finns det sådana som låter sitt handlande influeras av dylika tankar. Men jag har inte påträffat några sådana fall.” Ombudsman Christer Jonsson, Svenska pappersindustriarbetareförbundet: ”Vi har inget förtroende för företagsrevisorerna som bevakare av löntagarintressen.” Lektor Lars Lindstrand, Aktiespararnas förening: ”—---min. ärliga mening är att revisorerna inte har följt med sin tid och i varje fall inte levt upp tillde förväntningar som allmänheten och aktieägarna har rätt att hysa. De är, såvitt jag kan bedöma av mina kontakter med dem, alltför mycket lierade med den egentliga företagsledningen. —-—-— Revision är revisorers levebröd. Från en stor kund avgår man inte så gärna, man hotar inte ens med det.” Redaktör Sven-Ivan Sundqvist, börskommentator: ”Samtidigt kommer man inte ifrån känslan av att revisorerna tillhör företagsledar-etablisse manget snarare än "det allmänna”. —-—- Först den dag då revisorerna slår offentligt larm före företagsledningen och/eller de anställda så får vi konkret bevis på att aktiv förvaltningsrevision bedrivs.” Herr talman! Jag har citerat ur den här intervjuserien för att visa att det hos alla de åtta intervjuade fanns kritiska synpunkter, mer eller mindre starka. Men lagutskottets borgerliga ledamöter säger alltså: ”Den nuvarande ordningen hade såvitt känt inte inneburit några nackdelar när det gäller revisorns möjligheter att opartiskt granska företaget.” Hur stämmer det för de revisorer som har försökt att granska opartiskt men blivit avskedade? Deras möjligheter har ju helt klippts av. Man kan fråga: Hur långt får riksdagens ledamöter isolera sig från verkligheten och debatten ute i samhället? För att kommentera de här intervjuerna ordnades en debatt mellan några auktoriserade revisorer. En av deltagarna, Ulf Gometz, styrelseledamot i Föreningen Auktoriserade revisorer, sade bl.a. så här: ”Revisorskårens största problem i dag är, att vi här i Sverige inte har tillräckligt med standards, klara regler och uttalad praxis för hur vi ska handla. Delvis är detta kårens eget fel, men också intressentgruppernas. Nu sitter vi som på en krutdurk, alla intressentgrupperna har var sin bestämda uppfattning om vad revisorerna egentligen borde göra.” Han fortsatte: ”—---jag tycker att det många gånger finns skäl att ifrågasätta vårt oberoende. Och framför allt, om intressentgrupperna anser att vi inte är oberoende därför att ägarna tillsätter oss, så måste det — oavsett vad vi själva tycker — göras något åt det.” Herr talman! Någonting måste göras när det gäller revisorernas allmänna ställning. Och vad man bl.a. behöver göra är att sätta i gång en allmän översyn. I centrum bör stå företagsrevisorns allmänna ställning, hans ansvar mot olika intressenter. Man bör sikta till en lösning som garanterar revisorn en helt oberoende ställning i förhållande till dem som han skall kontrollera. Utredningen bör diskutera olika åtgärder som kan förbättra revisionens kvalitet: ökad tillsyn, nya föreskrifter och anvisningar, insatser för bättre utbildning.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

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 16 behandlas anslag till bokföringsnämnden i enlighet med förslag i budgetpropositionen samt två under den allmänna motionstiden väckta motioner. Bokföringsnämnden, som tillkom samtidigt med att den nya bokföringslagen trädde i kraft, har bl.a. till uppgift att främja en god redovisningssed. Nämnden anser att den för att kunna fullgöra sina uppgifter behöver ytterligare tjänster. Såväl departementschefen som ett enigt lagutskott delar också den uppfattningen och anför bl.a. att den resursförstärkning som nu tillkommer ”syftar till att nämnden skall kunna fullgöra sina funktioner på redovisningsområdet inte minst när det gäller att utveckla och anpassa företagens redovisning till medbestämmandelagstiftningens informationskrav”. Utskottet understryker också ”vikten av att bokföringsnämnden ges sådana resurser att nämnden kan fullgöra de angelägna uppgifter som ålagts den”.

skall ändras till 20 gånger basbeloppet. Denna fråga kom upp under behandlingen av förslaget till ny bokföringslag. Vi kom den gången fram till ett enhälligt utskottsbetänkande som föreslog — till skillnad mot vad som föreslogs i den dåvarande propositionen — ett undantag i det här sammanhanget. Beträffande den ändring som nu föreslås anser emellertid utskottet att de erfarenheter från den praktiska tillämpningen av bokföringslagen som hittills föreligger är begränsade och inte ger ett tillfredsställande underlag för ställningstagande till frågan huruvida undantagsbestämmelsen nu bör ändras. Liksom tidigare anför utskottet att regeringen med uppmärksamhet följer utvecklingen på området och tar de initiativ som erfarenheterna kan föranleda. Med anledning av denna vår förutsättning anser vi enhälligt att någon åtgärd från utskottets sida med anledning av motionen inte nu är påkallad. Slutligen behandlas också motionen 1471, för vilken motionären nu här själv har talat. I hans ytterst citatrika framställning har jag svårt att icke spåra en starkt markerad misstro mot revisorskåren. Jag beklagar verkligen att det är på det sättet. Däremot tar jag med jämnmod att lagutskottets majoritet blir betecknad som ”kategorisk” och ”belåten”. Denna fråga behandlades för drygt sex månader sedan, även då med anledning av en motion av bl.a. Jan Bergqvist. I den motionen föreslog Jan Bergqvist att länsstyrelserna skulle utse en revisor i de större företagen. De socialdemokratiska ledamöterna kunde vid höstens behandling inte tillstyrka motionen i den formen utan skrev en reservation där man yrkade på utredning av frågan. Detta reservationsvis framförda yrkande om utredning har nu upptagits som motion under den allmänna motionstiden. Motionen föreslår en utredning, och även vid det här tillfället föreligger en reservation, vilken tillstyrker motionen.

Nu vet vi att i en interpellationsdebatt i mars 1976 fick minsann Jan Bergqvist av dåvarande statsrådet Lidholm veta att han måste lugna sig litet med de här förslagen. Men nu, sedan det blivit en ickesocialdemokratisk regering, passar det herr Bergqvist att på nytt plocka fram hela den här attiraljen och skramla med vapnen och i detta sammanhang, tycker jag faktiskt, utsätta en yrkeskår för ett misstänkliggörande som jag inte kan låta stå oemotsagt. Det är nog bra med samhällsinflytande och att se till att det inte blir något skattefusk, men jag tror att vi i den här församlingen också måste vara överens om att det skall finnas en rättstrygghet för människorna i det här landet. Att på så lösa grunder som med några citat ur aldrig så aktningsvärda böcker och intervjuer på det sätt som skedde nyss ha en bestämd uppfattning om hur revision i allmänhet går till, det tillåter jag mig säga är oansvarigt.

Jag vågar därför, herr talman, med hänvisning till de synpunkter som lagutskottets majoritet har i den här frågan och med tanke på att det fortfarande sitter tre utredningar som delvis sysslar med det här problemet, yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Ivan Svanström har i utskottet sagt att den nuvarande ordningen såvitt känt inte har inneburit några nackdelar när det gäller revisorns möjlighet att opartiskt granska företaget. Men hur är det i de fall där revisorer som försöker att göra en opartisk revision av företag helt enkelt blir avskedade? Det finns ju sådana fall. Trots det har ni inte upptäckt några nackdelar. Här är det inte fråga om att misstänkliggöra revisorskåren, utan jag har citerat ur en bok som sammanställts av en auktoriserad revisor, och jag har citerat ett uttalande av en styrelseledamot i Föreningen Auktoriserade revisorer. Det finns problem som ni blundar för i er formulering.

Det är en oförskämdhet mot revisorskåren, om man menar att brottsförebyggande rådets utredning skulle vara ett skäl att inte sätta i gång en prövning av företagsrevisorns allmänna ställning i samhället. Jag undrar om Ivan Svanström egentligen känner till dessa problem. Känner han till dem lika dåligt som han känner till statsrådens namn är han illa ute.
Herr talman! Vad först gäller vår skrivning, att såvitt känt nuvarande förhållanden icke har medfört någon nackdel, så har detta samband med Jan Bergqvists och andras idéer om att revisorer skulle utses av t.ex. länsstyrelsen eller något annat allmänt organ. Tror Jan Bergqvist att revisorn blir annorlunda, om han är utsedd av någon annan än ägaren eller den som i laglig ordning skall utse honom? Om Jan Bergqvist tror det, är det väl ett misstänkliggörande av revisorerna. Min erfarenhet är den — och det understryker jag — att man har anledning att uppskatta det arbete som revisorerna utför i sin revisionsverksamhet. Jag känner inte till att någon har blivit, som Jan Bergqvist uttrycker det, avskedad. Jag vet inte hur en revisor avskedas. Jag vet att han väljs för vissa perioder, vanligtvis ett år i sänder. Om det kallas att avskeda när man icke återväljer en revisor är det ett alldeles nytt uttryckssätt, Jan Bergqvist. Jan Bergqvist var vänlig nog att kalla det för en oförskämdhet när vi hänvisar till andra åtgärder som kommer att vidtas. Man har nämligen tidigare anfört som en väldigt viktig uppgift för revisorerna — och det tycker jag också att det är — att de i den mån de kan komma på sådan försöker beivra s.k. ekonomisk brottslighet. Det var i det sammanhanget som utskottsmajoriteten i lagutskottet skrev på det sätt som Jan Bergqvist tog upp här. Jag tror inte att någon revisor uppfattar vad vi skrivit som något slags oförskämdhet. Jag tror inte, Jan Bergqvist, att sättet att utse revisorer är avgörande för hur de genomför sitt arbete, men jag är övertygad om att bokföringsnämndens verksamhet kommer att medföra förbättringar. Jag är också övertygad om att den utbildningsverksam het som revisorerna själva vill ha och som bedrivs på olika sätt kommer att öka deras kompetens och göra dem mera skickade att genomföra revisionsverksamheten. Alla dessa åtgärder skall vi självfallet vidta, och när de tre utredningar som nu sysslar med frågan är färdiga kan det dessutom bli aktuellt att med utgångspunkt i den något längre erfarenhet vi då har bl.a. av bokföringsnämndens verksamhet företa en ny översyn av frågan.
Herr talman! Lagutskottets borgerliga ledamöter är nog de enda som inte här upptäckt några nackdelar med den nuvarande ordningen. Det är ju det ni skriver. Kommerskollegium säger att både principiella och praktiska invändningar kan riktas mot nuvarande former för utseende av företagsrevisorer. Man anför dessutom att man i något tillsynsärende funnit förhållandena vara sådana att det synes uppenbart att revisorn fallit undan för den företagsledning vars verksamhet han haft i uppgift att granska. Med hänsyn till kommerskollegiums erfarenheter säger man att om revisorerna utsågs av annan än den granskade, skulle det i dagsläget i många fall medföra att kontrollaspekten ägnades större uppmärksamhet från den utsedde revisorns sida. Lägg därtill de fall där det faktiskt har skett avskedanden! Ivan Svanström vet inte vad det är för någonting, säger han. Låt mig referera en auktoriserad revisor som säger följande: Ägarna kan enligt svensk aktiebolagslag när som helst avskeda en eventuellt misshaglig revisor på de tre minuter det tar att skriva ut ett bolagsstämmoprotokoll.
Herr talman! Det är en ny hårdragning av detta uttryck, att inte några nackdelar iakttagits och att vi skulle vara de enda som inte har observerat nackdelarna.

När det gäller förslaget att länsstyrelserna skulle utse revisorer i vissa företag sade revisorerna bl.a. genom Föreningen Auktoriserade revisorer att de inte kan åstadkomma så mycket personal med detsamma som erfordras för detta. Det är väl inte meningen, Jan Bergqvist, att vi plötsligt skall utse ett antal revisorer som inte har den erforderliga kompetensen? Jag ber om ursäkt för att jag råkade säga fel beträffande förre statsrådet Lidbom. Det händer kanske någon gång att även Jan Bergqvist säger fel — om han inte är den perfekta människa som över huvud taget inte finns. Jag erkänner gärna mina fel men absolut inte lagutskottets. Det har inga, som sagt.

Herr talman! Anna-Greta Skantz har frågat mig vem som enligt min uppfattning skall betala reparation av hjälpmedel som tillhandahålls åt handikappade med stöd av statligt bostadsanpassningsbidrag.

Flertalet av de åtgärder som kan komma i fråga innebär en anpassning inom ramen för den utformning och inredning som förekommer i moderna bostäder. Det är därför naturligt att underhåll och reparationer av anordningar av denna karaktär finansieras på samma sätt som övrigt underhåll och reparationer i bostäder. Vissa utrustningsdetaljer, som kan finansieras med bostadsanpassningsbidrag, är dock så speciella och i vissa fall också så tekniskt komplicerade att underhåll och reparationer av dem måste skötas i särskild ordning. Kostnaderna kan då inte tas ut som driftkostnad för bostaden. F. n. får den handikappade själv stå för sådana kostnader. Saknar han ekonomiska möjligheter till detta är det kommunens uppgift enligt socialhjälpslagen att täcka dem. Enligt vad jag har erfarit har framställningar riktats till bostadsstyrelsen om att bostadsanpassningsbidrag skall kunna utgå för reparationer av hjälpmedel, som en gång har installerats med stöd av sådant bidrag. Styrelsen har beslutat att utreda förutsättningarna härför och komma med förslag till regeringen i frågan. Som svar på Anna-Greta Skantz fråga vill jag säga att jag anser att det är rimligt att staten ersätter kostnader för reparationer av hjälpmedel som har tillhandahållits med stöd av bostadsanpassningsbidrag på samma sätt som nu sker när det är fråga om arbetstekniska hjälpmedel. Det bör dock endast gälla sådana kostnader som inte är att hänföra till normala driftkostnader för bostaden. Av administrativa skäl kan det finnas anledning att begränsa ersättningen till kostnader av större omfattning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Friggebo för svaret. Det är glädjande att statsrådet så klart och entydigt ger sin uppfattning till känna, och jag hoppas att denna positiva syn också delas av övriga statsråd i regeringen. Statsrådet uttalade i svaret bl.a. att det är rimligt att staten i vissa fall ersätter kostnader för reparation av hjälpmedel som har tillhandahållits med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Jag vill nu fråga statsrådet: Från vilken tidpunkt kan man räkna med att denna förändring träder i kraft?
Herr talman! Jag vill bara först erinra om att regeringen står bakom de frågesvar som ges i riksdagen. Det gäller alltså även i det här ärendet, där jag företräder regeringen. Jag kan inte ge något besked om den efterfrågade tidpunkten, men jag hoppas att bostadsstyrelsen skall kunna lägga fram förslag i så god tid att vi kan ta in denna fråga i det normala budgetarbetet.
Herr talman! Det är tillfredsställande att statsrådet Friggebo här deklarerar att hela regeringen står bakom det svar som har lämnats. Det innebär att jag kan hysa en förhoppning om att vi snart kommer att få ett förslag. Jag var dock inte riktigt nöjd med det sist lämnade beskedet, och därför skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga: Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att påskynda beslut i denna fråga?
Herr talman! Utredningsarbetet pågår, och vi avvaktar ett förslag. Den rimliga ordningen för att införa sådana här nya bestämmelser är att det sker inom ramen för det normala budgetarbetet.
Herr talman! Det kan förefalla som om jag är litet tjatig på denna punkt, men detta är en fråga som betyder väldigt mycket för de handikappade. Det finns flera exempel på hur de fått svara för dryga kostnader. Låt mig ta ett exempel, som gäller reparation av en utvändig hiss, nödvändig för att en handikappad skall komma in i sin bostad. Reparationen kostade 700 kr., och den utgiften fick den handikappade själv svara för. Om hissen hade gått helt sönder, hade länsbostadsnämnden kunnat diskutera en eventuell ny installation. Detta exempel och många andra gör att jag vill uttrycka den förhoppningen att vi mycket snart skall få ett förslag i denna fråga.

Herr talman! Rune Torwald har frågat statsrådet Troedsson dels om ersättningsreglerna för vård på privata sjukvårdsinrättningar nyligen har ändrats, dels om nuvarande regler kan anses godtagbara ur patientens synpunkt samt — om inte — om någon översyn av dessa bestämmelser övervägs. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Vid sluten vård på sjukhus som drivs av offentlig sjukvårdshuvudman svarar huvudmannen för den helt avgörande delen av vårdkostnaden. Den enhetliga vårdavgift som tas ut vid dessa sjukhus ersätts från sjukförsäkringen. Detsamma gäller vid vård på vissa andra sjukhus, som är upptagna i en av riksförsäkringsverket upprättad förteckning. För att en sjukvårdsin rättning skall bli uppförd på förteckningen krävs normalt att det allmänna har insyn i verksamheten genom att patienter till sjukhuset genom vårdavtal eller på annat sätt anvisas av offentlig sjukvårdshuvudman. Som exempel på enskilda sjukvårdsinrättningar som tagits upp i förteckningen kan nämnas Göteborgs sjukhem och Ersta sjukhus i Stockholm. Ett fåtal privata sjukvårdsinrättningar, såsom t.ex. Carlanderska sjukhemmet i Göteborg och Sophiahemmet i Stockholm, finns inte upptagna i denna förteckning och står således utanför försäkringssystemet. De senare årens utveckling av ersättningsreglerna inom öppen sjukvård har inneburit att den försäkrade nu vanligen betalar endast patientavgiften, medan återstoden av arvodet enligt fastställd taxa betalas av försäkringskassan direkt till vårdgivaren. Den privatläkarreform som genomfördes år 1975 innebär att privatpraktiserande läkare som är anslutna till sjukförsäkringen är skyldiga att tillämpa de arvodesbelopp som finns fastställda i läkarvårdstaxan. Patienten betalar därvid en avgift på f.n. 30-40 kr. per besök. Läkaren får sedan försäkringsersättning enligt taxan med varierande belopp beroende på de åtgärder som vidtagits. Det stora flertalet av landets privatpraktiserande läkare har anslutit sig till försäkringen. Syftet med sjukförsäkringens ersättningsregler är i första hand att göra en god sjukvård ekonomiskt tillgänglig för alla vårdbehövande. Turordningen i de kösituationer som tyvärr uppkommer inom vissa vårdområden skall enligt min mening avgöras av vårdbehovet, inte av den vårdsökandes betalningsförmåga. Vissa vårdgivare har av olika orsaker valt att ställa sig utanför såväl vårdavtal med de offentliga sjukvårdshuvudmännen som sjukförsäkringens ersättningssystem, med resultat att deras patienter själva får betala de vårdkostnader som uppkommer. Så länge dessa vårdgivare svarar för endast en liten marginell del av sjukvården i landet anser jag inte att det finns anledning att ändra på gällande regler. Det är emellertid angeläget att den som söker vård hos en sådan läkare eller vårdinstitution som står utanför sjukförsäkringens ersättningsregler får upplysning av vårdgivaren om de avgifter som kommer att tas ut för vården och att någon ersättning inte kommer att utgå från sjukförsäkringen. Jag vill avslutningsvis framhålla att ersättningsreglerna inom sjukförsäkringen ses över löpande. Någon särskild översyn av de här berörda reglerna är inte aktuell f. n.

Herr talman! Jag har givetvis ingenting att erinra emot det svar som har lämnats, och jag tackar därför statsrådet för det. Jag delar naturligtvis socialministerns uppfattning att den allmänna sjukvården i princip skall svara för att patienterna får den behandling de behöver och att pengar inte skall ge förtur. Denna fråga är naturligtvis av ganska marginell art när det gäller sjukvården sett i stort. Men för den sjuke som drabbas ser situationen litet annorlunda ut. I detta fall var det en patient som länge haft besvär av gallsten. Hon uppsökte en privatpraktiserande läkare, som föranstaltade om röntgenundersökning, varvid det visade sig att patienten hade en infekterad gallgång som man var nödsakad att åtgärda. Läkaren tillrådde emellertid att vederbörande skulle låta göra operationen på Carlanderska sjukhemmet, eftersom det annars skulle bli kanske ett halvt års väntetid, vilket kunde innebära ökade besvär. Vid operationen avlägsnades fyra stora gallstenar. Nu var det också så att en väninna till patienten hade genomgått motsvarande operation på Carlanderska sjukhemmet tidigare och då fått ut ungefär halva kostnaden av försäkringskassan. Jag har därför frågat om det har inträtt några ändringar. Det har jag inte fått svar på. Det kanske inte egentligen är statsrådets sak att undersöka det. Carlanderska sjukhem met drivs av en stiftelse med vissa bestämmelser om hur sjukvården skall bedrivas. Man är alltså bunden av en stiftelseurkund. Men på sjukhemmet finns en hel avdelning som upplåtits och tidigare använts av sjukvården i Göteborg men som av någon anledning i dag inte utnyttjas — av vilken anledning vet jag inte. Tydligen är det detta förhållande som gör att en patient som vårdas på sjukhemmet numera inte får någon som helst ersättning för sina kostnader från sjukkassan. Jag skall inte driva denna fråga längre, utan jag bara hoppas, och delar statsrådets uppfattning, herr talman, att informationen till aktuella patienter blir bättre i fortsättningen, så att även den remitterande läkaren kan tala om vilka ekonomiska konsekvenser det innebär att acceptera att bli behandlad som privatpatient på ett visst sjukhus.

Herr talman! Det har sannolikt förelegat ett avtal mellan sjukvårdshuvudmannen i Göteborg och detta sjukhem. Det är något som jag inte känner till. Men jag har fått upplysningar från försäkringskassan i Göteborg och från Carlanderska sjukhemmet. Det verkar helt osannolikt att ersättning har utbetalats från försäkringskassan på det sätt som Rune Torwald anger. Kan det föreligga något missförstånd härvidlag? Före 1975 års privatläkarreform gällde en annan taxekonstruktion, som innebar att patienten fick ersättning med tre fjärdedelar av ett i taxeförteckningen angivet belopp. Om en galloperation gjorts före den 1 januari 1975, kan alltså en liten del, men mycket mindre än hälften, av läkararvodet ha ersatts från sjukförsäkringen. I något fall har också den aktuella sjukvårdshuvudmannen, Göteborgs kommun, ersatt en del av kostnaderna. Det här visar ju att om vederbörande hade legat på kommunens sjukhus och fått sin gallstensoperation utförd där och sjukvårdshuvudmannen — landstingskommunen i det här fallet — hade haft lika stora kostnader som sjukhemmet, hade via landstingsskatten av de 3 800 kr. betalats de 3 600 kr. som det här är fråga om. Försäkringskassan hade alltså då ersatt vårdavgiften, vilken f.n. är satt till 30 kr. per dag. Sex dagar x 30 kr. = 180 kr. Exemplet visar vilka kostnader var och en skulle behöva betala för sin sjukvård, om vi inte kunde ta den stora delen av kostnaderna via landstingsskatten.
Herr talman! Det finns väl inte mycket att tillägga till detta. Jag är tacksam för de kompletteringar som statsrådet här har gjort. Nu hade emellertid inte pengarna för Göteborgs vidkommande kommit via landstingsskatten, eftersom dessa kostnader betalas via kommunalskatten, men det är ju i och för sig ovidkommande i detta sammanhang. Det är nog riktigt som statsrådet säger, att den här ”första” operationen företogs innan reglerna ändrades.
Enligt ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet den 13 mars 1978 har statsrådet Britt Mogård i ett tal i Haparanda utlovat att skolan skall satsa mer på finskspråkiga elever. Som exempel nämns.i pressmeddelandet stöd till utveckling och produktion av läromedel samt särskilda fortbildningsinsatser för finskspråkiga klasslärare och hemspråkslärare.
Jag känner själv vederbörande patient och vet att den gjordes före 1975 och att patienten uppbar halva sjukhuskostnaden. Då kan man ju förstå att hennes väninna sedan ansåg att ungefär motsvarande situation skulle uppkomma för henne själv, varför hon inte gjorde någon närmare undersökning om sina egna kostnader i det aktuella fallet, vilket var beklagligt.
Medel för en vidgad verksamhet på detta område saknas dock i regeringens budgetförslag. Nr 100 Med hänvisning till det anförda hemställer jag att till statsrådet Britt Mogård få ställa följande fråga: Vill statsrådet redovisa dels vilka åtgärder som planeras för en förbättrad undervisning av de finskspråkiga eleverna, dels vilka medel som skall ställas till förfogande för sådan verksamhet samt när åtgärderna skall sättas i gång?
Vi kan väl nu inte komma längre, men jag hoppas att vederbörande läkare och andra i fortsättningen lämnar bättre information än vad som skett i detta fall, så att patienterna får klart för sig vilka ekonomiska konsekvenser som är förenade med ett accepterande av en operation på Carlanderska sjukhemmet.

Herr talman! Frida Berglund har frågat mig om jag vill redovisa dels vilka åtgärder som planeras för en förbättrad undervisning av de finskspråkiga eleverna, dels vilka medel som skall ställas till förfogande för sådan verksamhet och dels när åtgärderna skall sättas i gång. Arbetet med att förbättra undervisningen för våra invandrarelever i "skolväsendet kan inte avstanna i och med att hemspråksreformen är genomförd. Inom skolöverstyrelsen har man inlett ett arbete med att utvärdera de åtaganden som gjorts och samtidigt lägga grunden till kommande insatser för undervisningen av invandrarbarn. Skolförhållandena för invandrarbarn från de nordiska länderna och våra ursprungliga minoriteter i landet, t.ex. den finska, har därvid ett särskilt intresse. I ett tal i Haparanda den 13 mars i år nämnde jag som exempel på tänkbara särskilda insatser för invandrarbarn från våra nordiska grannländer stöd till läromedelsutveckling och fortbildningsinsatser för lärare. Uttalandet skall uppfattas som ett uttryck för en viljeinriktning för arbetet och tar upp områden inom vilka särskilda åtgärder är möjliga och lämpliga. Arbetet kräver omfattande och ingående kontakter med de länder varifrån vi mottar våra invandrare. Jag villi sammanhanget erinra om att regeringen på grundval av riksdagens beslut i anslutning till propositionen 1976/77:76 om utbildning av förskollä rare och fritidspedagoger m.m. har uppdragit åt universitetsoch högskoleämbetet och SÖ att i samråd undersöka och inkomma med förslag till särskilda insatser för att tillgodose behovet av lärarutbildning för undervisning av den finskspråkiga minoriteten i Norrbotten. Av vad jag under hand inhämtat framgår att UHÄ och SÖ under våren kommer att redovisa detta uppdrag. Härigenom erhålls underlag för en prövning av en del av de fortbildningsinsatser jag tidigare nämnde. Dessa och övriga åtgärder kommer att på sedvanligt sätt behandlas i regeringens budgetarbete inför budgetåret 1979/80.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Mogård för svaret. Anledningen till frågan är att Britt Mogårds tal har väckt förväntningar i Norrbotten om att regeringen planerar omedelbara insatser utöver dem som redan har beslutats. Att döma av svaret i dag är så emellertid inte fallet. Britt Mogård tog i sitt tal upp två exempel på åtgärder som regeringen planerar, nämligen dels stöd till utveckling och produktion av finska läromedel, dels särskilda fortbildningsinsatser för finskspråkiga klassoch hemspråkslärare. Nu säger Britt Mogård att uttalandet skall uppfattas som ”en viljeinriktning för arbetet och tar upp områden inom vilka särskilda åtgärder är möjliga och lämpliga”. Jag håller med om att åtgärderna är både möjliga och lämpliga, men jag vill lägga till att de också är nödvändiga. Jag får erinra fru Mogård om att anslaget, stöd för produktion av läromedel, har urholkats under hennes mandatperiod samtidigt som ambitionsnivån har höjts, exempelvis för läromedel för samer. Låt mig citera ur budgetpropositionen: ”Jag har räknat med ett lägre belopp i prisoch löneomräkning än vad statens institut för läromedelsinformation har gjort —-——. Vidare är jag inte beredd att medge någon kompensation för höjningen av mervärdeskatten.” Vad gäller fortbildningsinsatser för klasslärare och hemspråkslärare finns det inga nya åtaganden i budgetpropositionen. Så var det alltså med viljeinriktningen. Av svaret framgår inte vilka konkreta planer regeringen enligt Haparandatalet har, utan fru Mogård redovisar uttalandet i propositionen om utbildning av förskollärare och fritidspedagoger, där behovet av lärarutbildning för undervisning av den finskspråkiga minoriteten i Norrbotten berörs. Vi är speciellt intresserade av detta i Norrbotten, vilket också framgick av länsskolnämndens framställan. Fru Mogård! Var det inte så, att det uttalandet faktiskt syftade på grundutbildning och inte på fortbildning av lärare? Av svaret framgår inte på något vis att det blir någon ökad satsning på finskspråkiga elever. Av den ökade satsningen, som fru Mogård så storstilat talade om i Haparanda och som väckte så stora förväntningar, blev det endast en sänkt ambitionsnivå. Det beklagar jag. För att använda fru Mogårds eget uttryckssätt vill jag därför karakterisera det som ”fagert tal”.

Herr talman! Jag har alldeles klart för mig att jag med mitt tal i Haparanda har väckt förväntningar, och de förväntningarna skall givetvis också infrias, dock inte omedelbart. Det kan knappast komma som någon överraskning för Frida Berglund att det talet rimligen inte kunde röra omedelbara åtgärder, eftersom det var i mars, och budgetpropositionen, som Frida Berglund vet, läggs i januari. Vi måste återkomma till riksdagen i denna fråga, och det vet väl Frida Berglund också. Vi har enligt regeringens uppfattning förpliktelser mot våra nordiska grannländer beträffande invandrarbarnen, inte minst mot bakgrund av att vi har en gemensam nordisk arbetsmarknad och att vi inte skall räkna med att flyttningsrörelserna alltid går enbart i en riktning. Det goda samarbete vi har t.ex. med Finland i finsk-svenska utbildningsrådet är en garanti för att de åtgärder vi så småningom lägger förslag om har förankring inte bara hos oss utan också i våra grannländer. Jag tycker det är viktigt att vi inte ensidigt beslutar om vad vi anser vara bra för invandrarbarnen, utan att vi gemensamt med de länder vi tar emot invandrarbarn från diskuterar oss fram till vad som är lämpligt och rimligt.
Herr talman! Det kom inte som en överraskning för mig att det inte fanns någonting i budgetpropositionen om de ökade satsningarna.

Jag håller med fru Mogård om att det är viktigt att de förändringar och förbättringar som vi gör beträffande invandrarnas undervisning sker i samråd med invandrarnas hemländer.

Det är inte alls så att jag inte är medveten om att regeringen måste komma hit till riksdagen med sina förslag och att vi måste behandla ärendena i denna kammare, men eftersom frågor ställs till mig om vilka nya åtgärder som är aktuella, förutom de som redovisades i januari, och jag inte kunnat ge något besked ställde jag frågan till statsrådet Mogård. Jag konstaterar att det inte är aktuellt med några nya åtgärder utan att situationen är precis densamma som i januari.
Herr talman! Menar Frida Berglund verkligen att jag bara får uttala mig i budgetpropositionen och sedan skall upprepa vad jag sagt i den tills nästa budgetproposition läggs? Jag tror faktiskt inte att Frida Berglund menar det. Jag måste kunna få tala om vad vi planerar i departementet. Det är naturligtvis inte med i den budgetproposition som lades i januari utan kommer i nästa. Har jag därmed väckt förväntningar, eller har jag oroat? Jag tror att jag väckt förväntningar, och de skall infrias. Frida Berglund har som riksdagsman ett informationsansvar och skall inte stå som ett frågetecken, för Frida Berglund vet mycket väl hur vi hanterar frågorna i regering och riksdag.
Herr talman! Det är för att kunna uppfylla mitt informationsansvar som jag ställt den här frågan för att få klart för mig vilka resurser det gäller, vilka planer som föreligger och vid vilken tidpunkt åtgärderna kommer att sättas i gång. Jag har fått besked på en punkt — att man på sedvanligt sätt kommer att behandla ärendet i budgetarbetet inför år 1979/80. Hade fru Mogård när hon besökte Haparanda sagt att det gällde åtgärder som regeringen kommer att behandla i budgetpropositionerna 1979 82 tror jag inte att någon hamnat i den situation som en del har hamnat i nu.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om jag anser det riktigt att ett statligt verk vägrar sänka sina priser på virke i ett läge när alla goda krafter måste ta sitt ansvar för att åstadkomma en ökad export i syfte att bibehålla och helst utöka sysselsättningen inom industrin och vilka åtgärder jag kan vidta. Enligt vad jag inhämtat har domänverket gjort en anpassning av sina virkespriser till de ändrade förhållandena på virkesmarknaden. Verkets pris på massaved har sänkts i ungefär samma utsträckning som övriga skogsägare gått med på. I fråga om sågtimret har verket enligt uppgift fört en annan prispolitik. Sågverkens betalningsförmåga varierar nämligen från företag till företag och även från norr till söder. I södra Sverige har verket gått med på vissa prissänkningar. Domänverket har meddelat att dess virkesrörelse i Norrlands inland går med förlust vid de virkespriser som nu godtagits. Jag vill i övrigt erinra om de av 1968 års riksdag fastställda grunderna för domänverkets förvaltning av statens skogar, vilka fortfarande gäller. Dessa grunder innebär att domänverkets verksamhet skall ha en strikt ekonomisk inriktning. Det ankommer helt på domänverket att bestämma sin prissättning. Jag har ingen formell möjlighet att vidta några åtgärder härvidlag.

Herr talman! För några månader sedan pågick en stor debatt. Framstående partiledare och mycket framstående fackföreningsföreträdare diskuterade skogsindustrins lönsamhet och virkespriserna. Nu har de privata skogsägarna träffat en prisuppgörelse och därvidlag kraftigt sänkt sina priser trots att kostnaderna naturligtvis stiger för dem liksom för domänverket. I min fråga har jag tagit upp domänverkets prispolitik till debatt. Skogsbrukets besvärliga lönsamhetsproblem är väl kända och kvarstår. Vad det gäller nu är att hålla ut. Jag har sagt i den här frågan att olika parter i dag visar stark återhållsamhet för att vi skall återvinna ett gott kostnadsläge i det här riket. Parterna på arbetsmarknaden har visat ansvar, likaså skogsägarna. Vad jag menar är att domänverket bör visa samma ansvar. Statsrådet säger nu att det är i Norrland som domänverket inte har ändrat sin prispolitik från föregående år och att det gäller sågtimret. Jag vet, med de kunskaper jag har på området, att många sågar gör ordentliga förluster även i de här landsdelarna, och domänverket är en mycket stor skogsägare i de fyra norra länen. Sågarna där betyder väldigt mycket för sysselsättningen, framför allt i glesbygden, och dessa län har de högsta arbetslöshetssiffrorna. Alltså är det viktigt att sysselsättningen på sågverken inte går ned. Domänverket har att visa ett socialt ansvar, men som jag ser det agerar man litet grand tvärtom nu. Man har visat ansvar i vissa bygder men icke i de bygder där de nya jobben bäst behövs. Av svaret framgår också att domänverket skulle göra en förlust i Norrlands inland. Jag vet, också av erfarenhet, att med marginalkalkyler kan man visa nära nog vad som helst. Men det här rimmar dåligt med småskogsbrukets villkor. De små skogsbruken skulle enligt tidigare debatter göra mycket stora vinster, och det är litet förvånande att de statliga verken med stora sammanhållna ytor inte kan visa lönsamhet medan det uppsplittrade småskogsbruket skulle visa det. Låt mig säga avslutningsvis att jag inte upplever det vara någon vidare bra policy för ett statligt verk att särbehandla norrländska sågar. Jag ber att få tacka för svaret.

Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat mig när utredningen om kapitalexportförbud till Sydafrika beräknas lägga fram sitt förslag. Efter riksdagens beslut den 4 juni 1977 fastställde regeringen den 7 juli direktiven för Sydafrikakommittén, som utreder frågan om förbudsåtgärder med avseende på kapitalexport till Sydafrika och Namibia i samband med svenska investeringar där, samt utsåg ledamöter i kommittén. Kommittén har arbetat sedan början av september månad. Enligt direktiven skall utredningen bedrivas skyndsamt. Det har dock under arbetets gång visat sig att kommittén behövt något längre tid än man från början hade beräknat. Enligt uppgift finns det anledning räkna med att kommittén skall kunna komma med sitt betänkande före sommaren.

Herr talman! Jag vill tacka handelsministern för svaret. Förtrycket i Sydafrika är på flera sätt unikt. Sedan Hitlerrikets fall tillämpas ingenstans rasismen med sådan fanatism och skoningslös effektivitet som i Sydafrika. Sydafrika är också unikt därför att svenska företag där tvingas administrera ett förhatligt rasåtskillnadssystem. Också i svenska företag är fackföreningar förbjudna. Också i svenska företag finns skilda omklädnadsrum för svarta och vita. Också i svenska företag kan en svart aldrig vara förman för en vit. Också i svenska företag finns skilda matsalar för svarta och vita. Också i svenska företag är det förbjudet för svarta och vita att arbeta skuldra vid skuldra. Och här har företagen inget val. Skall de vara i Sydafrika måste de hjälpa regimen att administrera rasförtrycket. Det var mot den bakgrunden förra vårriksdagen beställde en utredning med uppdrag att utarbeta lagförslag om förbud mot kapitalexport. Riksdagen gjorde klart att utredningen skulle arbeta skyndsamt — vilket också handelsministern noterat — och att den skulle resultera i en proposition. För folkpartiets del uttalade 1975 års landsmöte ”att svenska ekonomiska förbindelser med Sydafrika utgör ett stöd till det orättfärdiga sydafrikanska samhällssystemet” och att svenska företag borde ”av veckla sina intressen i och förbindelser med Sydafrika”. Detta är folkpartiets uppfattning. Riksdagen gick på en något mer begränsad linje. Innebörden av vårriksdagens beslut är klar. Det långvariga motståndet mot isolerade svenska sanktioner mot Sydafrika har brutits. Riksdagen har tagit politisk ställning för ett kapitalex port förbud. Vad utredningen skall göra är att utarbeta lagförslaget som förverkligar beslutet. Mot den bakgrunden är det beklagligt att utredningen inte, som från början var avsikten, kunnat arbeta så snabbt att en proposition kunnat komma redan denna vår. Jag förutsätter nu att det handelsministern redovisat om utredningens tidsplan innebär att en proposition kan framläggas tidigt under hösten så att ett kapitalexportförbud eller ännu hellre ett investeringsförbud kan träda i kraft den I januari 1979. Jag vill därför fråga handelsministern om han för sin del vill utfästa sig att verka för ett riksdagsbeslut under höstriksdagen.

Herr talman!

Riksdagens senaste beslut innebar att riksdagen beställde en utredning som skulle omfatta de juridiska, folkrättsliga och utrikespolitiska aspekterna på ett sådant ensidigt åtagande samt bedömningar av de politiska, ekonomiska och psykologiska effekterna av en dylik åtgärd. Mot bakgrund av detta borde utredningen också utarbeta ett förslag avseende förbud mot kapitalexport. Utredningen fick alltså till uppgift att göra två saker: dels en kartläggning av alla dessa olika konsekvenser, dels ett förslag till hur ett förbud skulle vara utformat, om man skall ha något förbud. Utredningen har alltså av regeringen fått i uppdrag att arbeta skyndsamt. Jag föreställer mig att den också har arbetat skyndsamt. Man har ännu inte lagt fram något förslag men har uppenbarligen goda förutsättningar att göra det inom en kort tid. Det fortsatta arbetet får bedrivas mot bakgrund av vad som där föreslås. När utredningen har presenterat sitt betänkande och efter de olika överväganden som är normala i sådana sammanhang har jag för min del uppenbarligen ett intresse av att framlägga en proposition för riksdagen så fort det går.

Herr talman! Mellan 1975 och 1977 skedde en omsvängning i riksdagens hållning till enskilda svenska aktioner. År 1975 var man fortfarande emot enskilda svenska aktioner, även om utrikesutskottet klart uttalade att man ansåg att företagen på egen hand borde avstå från engagemang i Sydafrika. År 1977 tog riksdagen politisk ställning för ett enskilt svenskt kapitalexportförbud. Det gavs också klart besked om att utredningen skall utarbeta lagförslag avseende förbud mot kapitalexport. Utredningen är därför i huvudsak av teknisk natur. Ytterligare tidsutdräkt gagnar naturligtvis ingen. Riksdagen har fattat principbeslutet. De företag som verkar i Sydafrika har mest att vinna på ett snabbt besked om framtiden. Det är självfallet sant att både riksdagen och regeringen har lastat på utredningen uppgifter som kan tolkas mycket vidlyftigt, men med tanke på att det politiska beslutet är fattat är det nu främst fråga om viljan att snabbt få fram ett förslag. Jag tolkar handelsministerns svar på min fråga som ett ja, nämligen en utfästelse att han skall göra vad som står i hans makt för att vi under höstriksdagen skall få en proposition om ett förbud. Det blir då möjligt att förbudet kan träda i kraft den 1 januari 1979.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt har frågat mig om jag avser att föreslå riksdagen att tiden för skyldighet att i förväg anmäla planerade prishöjningar förlängs. Med stöd av allmänna prisregleringslagen kan regeringen — när lagen är i kraft — föreskriva att den som vill höja priset på viss vara eller tjänst inte får göra det förrän viss tid efter att prishöjningen och skälen för den har anmälts till statens prisoch kartellnämnd . Tiden får enligt lagen bestämmas till högst en månad. Det krävs alltså en lagändring för att förlänga tiden utöver denna månad. Jag vill erinra om att en särskild utredning, prisregleringskommittén, har till uppgift att utvärdera den förda prispolitiken. Den kan också komma med förslag till eventuella förbättringar av det nuvarande systemet. Det krävs starka skäl för att nu föreslå lagstiftningsåtgärder som föregriper det pågående utredningsarbetet. Jag kan inte finna att några sådana skäl f. n. föreligger. Jag vill också påpeka att den aktuella lagbestämmelsen kom till så sent som år 1973. Svaret på Kjell-Olof Feldts fråga är alltså nej.

Herr talman! Jag vill tacka handelsministern för svaret. Det blev alltså nej. Motivet är att han inte anser att det finns tillräckligt starka skäl att nu föregripa ett pågående utredningsarbete. Jag anser att det finns sådana skäl, och jag skall motivera det. Den borgerliga regeringen har nu i 18 månader sagt nej till alla våra krav på direkt ingripande mot prishöjningar. Nu gör man ett ingripande men väljer då en metod som aldrig tidigare har prövats här i landet, nämligen en allmän anmälningsplikt. Om den skall fungera som spärr mot prishöjningar krävs det dels att statens prisoch kartellnämnd — SPK —- inom 30 dagar hinner granska kostnader, marginaler och övriga motiv som anförs i varje enskilt fall och under dessa 30 dagar hinner till regeringen anmäla att höjningen bör förhindras genom prisstopp, dels att regeringen också i princip inom 30 dagar hinner fatta beslut om prisstopp. Detta går kanske om anmälningsplikten gäller 100 ellert.o.m. 1 000 varor. Men går det att rent praktiskt klara av det när anmälningsplikten gäller 200 000 varor och ett nästan oändligt antal tjänster? Det räcker med att 1 96 av dessa varor och tjänster anmäls till SPK för planerad prishöjning för att myndigheten inte skall ha någon som helst chans att realbehandla ansökningarna. Risken är helt enkelt uppenbar att det här blir en administrativ bråte, där SPK, hur energiskt man än arbetar, bara kan behandla en bråkdel av anmälningarna. Det här inser SPK. Det här inser näringslivet, men handelsministern anser 15 att i förväg anmäla planerade prishöjningar tydligen att det skall gå när han inte på någon punkt vill förlänga den tid som SPK har på sig. Varför den här halsstarrigheten, herr Burenstam Linder? Är det så bråttom med att få prishöjningar genomförda att inte företagen kan få vänta i t.ex. 60 dagar?

Då väcker den här åtgärden någon respekt och det förtar intrycket av att det är fråga om ett litet politiskt jippo.

Det är det grundläggande för att försöka hantera det mycket allvarliga problem som inflationen utgör. För att bryta förväntningar som liksom kan fortsätta att späda på en inflation även när dessa reella faktorer ändras på det sätt jag pekat på, för att bryta dessa förväntningar, för att ha möjlighet att ingripa och kontrollera att det inte sker någon extra ”snurr” som skulle kunna ge fart åt inflationen har regeringen vidtagit dessa åtgärder. Kjell-Olof Feldt säger då att detta är helt omöjligt att tillämpa. Låt mig till att börja med konstatera att själva möjligheten att göra detta ingrepp grundar sig på en proposition som, herr talman, är framlagd av ingen mindre än Kjell-Olof Feldt. Där stipuleras att gränsen för den anmälningstid som skall vara är 30 dagar. Det vore konstigt om Kjell-Olof Feldt som departementschef tyckte att det här var en total orimlighet att använda hans eget förslag. Han kan möjligen invända att han inte hade tänkt sig att han skulle införa total anmälningsskyldighet. I så fall hade herr Feldt ett ringa förutseende, herr talman, eftersom ju detta lika väl som prisstoppsåtgärder skulle kunna göras generellt på det sätt som blivit gjort. Jag skulle vilja påstå att de olika administrativa problem som nu uppstår säkerligen är kännbara men absolut inte värre än de skulle vara vid ett allmänt prisstopp. Låt mig tillägga, herr talman, att enligt den bild jag får när jag talar med SPK anser man där att detta system kommer att fungera under den tid som det kommer att vara i kraft.

Herr talman! Det är intressant att konstatera att handelsministern Torsdagen den egentligen anser att det här beslutet inte behövs. Han talar om att bryta 6 april 1978 förväntningar. Det gör man inte genom att skapa en administrativ omgång, en massa pappersvändande som företagen tar föga på allvar. Jag råder Om skyldigheten handelsministern att läsa tidningen Fri Köpenskap, där man konstaterar precis vad jag sade, nämligen att det rimligen inte kommer att fungera i praktiken. Det kunde enligt tidningen inte vara allvar med att införa en allmän anmälningsplikt. Under de närmaste 30 dagarna, dvs. från den 6 april till den 6 maj, är det 19 arbetsdagar. Låt oss anta att anmälningar för bara 1 96 av de 200 000-300 000 varor och tjänster som det här gäller under denna tid strömmar in till regeringen — det skulle inte innebära någon allmän rush på prisfronten, för normalt rör det sig om 10000-tals varor varje månad. Hur skall då myndigheten kunna hantera en sådan inkommande anmälningsström? Jag tror mig veta, herr Burenstam Linder, att SPK faktiskt har framfört önskemål om att få tiden förlängd. Ett sådant önskemål framfördes på min tid, då en proposition var förberedd om att ändra lagstiftningen på den här punkten, icke med tanke på en allmän anmälningsplikt utan med tanke på att det beträffande exempelvis bilar och andra kapitalvaror hade visat sig mycket svårt att klara ärendena på 30 dagar. Om avsikten är att det här systemet skall fungera så att regeringen åtminstone i något enstaka fall kan ingripa med prisstopp och därmed markera att det ligger allvar bakom bestämmelserna, då förstår jag inte varför den enkla insats jag föreslår inte kan göras. Jag är säker på att riksdagen är beredd att snåbbehandla ett sådant enkelt lagförslag för att ge prismyndigheten rimliga arbetsförhållanden. Jag tolkar emellertid herr Burenstam Linders inlägg som en garanti för att systemet kommer att fungera, att SPK kommer att fullgöra sin anmälningsskyldighet och att regeringen kommer att på basis av detta införa prisstopp där detta är möjligt. Men varför inte också vidta åtgärder så att både departement och myndighet kan uppfylla de förväntningar som anmälningsplikten har skapat bland allmänheten? att i förväg anmäla planerade prishöjningar

Herr talman! Det avgörande i det här sammanhanget kommer naturligtvis till sist att bli prisutvecklingen. Den utgör den stora och avgörande frågan här, och inte så mycket frågan om man skall ha 30 eller 60 dagar eller om man — som jag nu har föreslagit — skall använda ett sådant här system. Det systemet är f. ö. övrigt föreslaget i en proposition som Kjell-Olof Feldt själv har lagt fram. Nu kritiserar han systemet alldeles förskräckligt och diskuterar om den metod han då föreslog är bättre än den han föreslår i dag. När det gäller den grundläggande frågan får vi således avvakta och se vad som kommer att hända. Vi har från regeringens sida gjort gällande att det f. n. ären viss uppbromsning i prisstegringstakten. Den omgång med anmälningsskyldighet som är genomförd är ju inte tänkt som något självändamål. Om 17 det framkommer informationer som visar att oacceptabla prisstegringar planeras, så har regeringen metoder att ingripa mot dessa, och det är också tanken bakom den här åtgärden Man behöver inte, Kjell-Olof Feldt, kontrollera varje anmälan som kommer in. Det är, som herr Feldt själv påpekade för ett par år sedan, i stället så att man kan komma väldigt långt genom att enbart bevaka prisutvecklingen för de marknadsledande företagen.
Herr talman! Det besked jag får och det besked medborgarna får är tydligen följande: Vi får se vad som händer. Huruvida systemet med anmälningsplikten fungerar eller inte, det har det ansvariga statsrådet ingen aning om. Det får framtiden utvisa. Men om detta leder till våldsamma prishöjningar, okontrollerad prisutveckling eller vad vi nu skall kalla det, vad tänker handelsministern göra då? Skall han då återigen skylla på utredningar som inte har lagt fram sina förslag? Herr talman! Jag är allmänt oroad över denna sangviniska hållning hos den person som har utsetts att ha ansvaret för prisövervakning och priskontroll i landet. Tänker han hantera lagstiftning och ansvariga myndigheter på det här sättet, och vet han inte om det system han satt i funktion kommer att fungera utan bara säger att vi får vänta och se? Om så är fallet bör han åtminstone redovisa vad han tänker göra om det blir så som man ute i näringslivet och, såvitt jag förstår, också inom SPK tydligen inte är fträmmande för, nämligen att det här kan bli ohyggligt svårt att klara. Vad gör han då?
Herr talman! Det förefaller mig som om Kjell-Olof Feldt trodde att det avgörande i kampen mot prisstegringarna är om man har 30 eller 60 dagars förvägsanmälningsskyldighet. Det är det enda hans förslag tar upp. Endast i det avseendet är han beredd att göra någonting. Att han i den ekonomiska politiken är beredd att trava på varandra alla möjliga pålagor i form av löneskatter och annat och därigenom höja kostnaderna vill han bortse från. Allt klarar sig bara vi får 60 dagars förvägsanmälningsskyldighet i stället för 30. När jag för en stund sedan sade att vi får se vad som händer gjorde jag det mot den bakgrunden att jag menar att det faktiskt finns bastanta åtgärder som måste insättas och har insatts för att man skall kunna få en lugnare prisutveckling än den hittillsvarande. Detta är kompletterande ingrepp. Jag har konsulterat SPK, innan vi började tillämpa detta system, och jag har talat med företrädare för SPK efteråt. Självklart hyser man en viss oro över arbetsbelastningen, men jag har inte mött den ståndpunkten att systemet inte skulle vara funktionsdugligt. Redan nu, herr talman, hanterar SPK en ganska omfattande volym av förhandsanmälningar, som ofta kontrolleras samtidigt som man måste kontrollera allt som händer i fråga om prisutvecklingen i andra avseenden, alltså när det inte gäller förhandsanmälningar. Redan nu kontrollerar SPK ungefär lika mycket som man kommer att få ägna sig åt, men detta system ger en bättre förvarning.
Herr talman! Herr Burenstam Linder vet mycket väl vad vårt krav är när det gäller priskontrollen. Det är ett allmänt prisstopp i detta läge. Men om regeringen nu äntligen har kommit sig för med att göra någonting är det fullt legitimt för en medlem av oppositionen att fråga: Tror regeringen själv att detta kommer att fungera? Ett sätt att öka sannolikheten för att en anmälningsplikt skall fungera är att man ger den prisövervakande myndigheten rimlig tid att hantera ett sådant här omfattande system. Nu får vi veta att SPK redan har väldigt mycket att göra, och att lägga på SPK litet till kan väl inte skapa större problem. Det påminner om den urgamla historien om mannen som lastade sin åsna med det ena strået efter det andra. Herr Burenstam Linder radar nu upp 200 000-300 000 sådana strån framför våra prisövervakare. Jag återkommer till frågan: Vad gör regeringen om detta system inte fungerar?
Herr talman! Kjell-Olof Feldt frågar om systemet fungerar. Frågan består av två delar. Den ena är: Kommer de samlade åtgärder som nu vidtas för att få ned inflationstakten att ge resultat? Mitt svar på den frågan är att det får vi se, men det synes som om man kan hysa goda förhoppningar om en lugnare prisutveckling. Det är den stora frågan. Den lilla frågan gäller den kompletterande åtgärd som är vidtagen genom denna prisövervakningsskyldighet. Där ställde Kjell-Olof Feldt spörsmålet: Fungerar detta system administrativt? Mitt svar på den frågan är ja. Det är konstigt att höra Kjell-Olof Feldt gräla på detta system, som grundar sig på hans egen proposition. Han har också haft tillfälle att motionera om ändringar i detta system. Om SPK under en 30-dagarsperiod inte hinner arbeta av balansen när det gäller inkommande ansökningar, hinner SPK inte heller arbeta av balansen under en 60-dagarsperiod. Då kommer ju nya anmälningar om tänkta prisstegringar in. Kjell-Olof Feldts tanke i detta fall är mycket grumlig.
Herr talman! Låt oss verkligen hoppas att regeringen börjar få bukt med inflationen. Där har ni ett långt syndaregister att arbeta av, innan människorna är beredda att ge er absolution. Om man ger en myndighet 60 dagar att arbeta på i stället för 30, borde myndigheten hinna med att göra dubbelt så mycket. Det är en väsentlig skillnad. Herr Burenstam Linder åberopade min proposition och sade att det är väldigt konstigt att jag angriper ett förslag som jag själv lagt fram. Men det är så här enkelt. När jag lade fram den propositionen, utgick jag från att lagstiftningen skulle tillämpas med en smula förnuft och inte användas såsom politiskt skådebröd. Ju längre jag lyssnar på handelsministern, desto mer övertygad blir jag emellertid om att han har den avsikten. Regeringen vill skapa ett intryck av handlingskraft, därtill nödd och tvungen av löneavtalets konstruktion, så att inte avtalsparterna omedelbart skall kunna konstatera att regeringen struntar i lägets allvar. Men jag skall vänta. Jag skall vänta också med mina omdömen. Jag har inte utdömt den åtgärd som vidtagits. Jag har bara sagt att det är så enkelt att göra åtgärden mera effektiv. Det kostar ingenting att säga: Låt oss ta 60 dagar i stället för 30 och ge systemet en rimlig chans att fungera. Jag återkommer till att så bråttom är det trots allt inte för företagen att hinna genomföra prishöjningar att de inte kan vänta i 60 dagar. Ge något sakskäl för att 60 dagar inte skulle kunna vara användbara? Herr Burenstam Linder har givit oss beskedet att vi får se hur det går. Själv vet han inte vad han skall göra om det inte går som han hoppas.

Herr talman! De branschpolitiska frågorna väcker allt större och större intresse, allteftersom sysselsättningsproblemen sprider sig till allt fler områden. Riksdagen har för några månader sedan behandlat specialstålsindustrins problem och förutsättningar. I dag gäller det handelsstålet. Åtgärder för att stärka den svenska stålindustrins konkurrenskraft har sedan flera år framstått som alltmer nödvändiga. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte på sin tid flera utredningar på det här området, utredningar som till en del ligger till grund för den proposition som vi nu behandlar. Att de tre stora inom svenskt handelsstål — Domnarvets Jernverk i Borlänge, NJA i Luleå och Oxelösunds Järnverk i Oxelösund — måste finna vägar för samverkan och samarbete i stället för konkurrens har synts mycket viktigt. Propositionen som vi just nu behandlar föreslår också att de stålverken gemensamt bildar ett helt nytt stålföretag, Svenskt Stål AB eller SSAB som vi i dagligt tal kallar det, vilket övertar de tre tidigare företagens verksamhet. Vi reservanter, dvs. socialdemokraterna i utskottet, har ingenting att invända mot detta. Åtgärden är riktig för att stärka företagens konkurrens kraft och framtida utveckling. Fusionen är också viktig för att möjliggöra den planering och samordning som måste ske om svensk stålindustri skall kunna överleva och även för framtiden ge sysselsättning åt många tusen anställda. Vad vi vänder oss emot är sättet för samordningen och sammanslagningen, och vi är emot vissa av de principer som propositionen bygger på. Jag skall här försöka redogöra för de punkter där vi hyser en annan uppfattning än propositionsförfattaren och för våra förslag som återfinns i reservationerna, förslag som vi anser vara mycket lyckosammare för svensk stålindustri än de förslag majoriteten företräder. Beträffande propositionen som helhet kan man inte undgå att reagera mot den pessimism och den bristande tilltro till framtiden som präglar framställningen. Där talas mest om bekymmer och övermäktig konkurrens. Där talas om neddragningar och inskränkningar, men framtidstron och kampviljan får en mera blygsam plats. Sorgmodiga prognosmakares dystra spådomar tror man blint på, men mera optimistiska förutsägelser avfärdas som otillförlitliga eller som önsketänkande. Man vet så visst hur eländigt det kommer att bli ännu under större delen av 1980-talet. Möjligheten för svensk stålindustri att öka sin konkurrenskraft genom investeringar, rationaliseringar och bättre teknik tillmäts ingen betydelse. Det förhållandet att Sverige de senaste åren stadigt ökat sin import av handelsstål samtidigt som den totala förbrukningen minskat säger dem tydligen heller ingenting. Vi importerar i dag ca 55 ?6 av det stål som vi förbrukar. När det gäller tunnplåt är importen 70 96, och av s.k. vitplåt, dvs. för hushållsmaskiner av olika slag, importerar vi i princip 100 96. Den pessimistiska grundsyn som präglar propositionen finner vi mycket allvarlig. Det kan bli någonting av en självuppfyllande profetia. Realism är en bra sak, men blanda inte ihop realism med handelsförlamande pessimism. Behovet av en samordnad planering är en av orsakerna till fusionen mellan de tre stålbolagen, men propositionen behandlar näringsfrågorna mycket summariskt och oengagerat. Får bara industrin ett antal miljoner och en styrelse av experter anses det tydligen nog. En strukturgrupp som består av representanter för de olika grupperna anställda i företaget har tillsatts, och ledningen finns också representerad där. Den gruppen skall framlägga förslag till en struktur för bolaget till industriministern, och sedan skall tydligen det hela rulla. Detta finner vi orimligt. Vi vill att strukturutredningens viktiga förslag skall föreläggas riksdagen för diskussion och beslut. Det finns utöver de tre nämnda företagen ett antal mindre handelsstålverk som också har bekymmer. Hur deras problem skall lösas sägs ingenting om. Där har man tillsatt en särskild utredning. Medan SSAB:s utredning skall vara klar redan under de närmaste veckorna, torde de mindre stålverkens struktur inte bli klar förrän långt senare. Men en samordning mellan SSAB och de mindre handelsstålverken måste till, och problemen måste lösas i samverkan. Likaså är det nödvändigt att de stora stålbolagens problem löses i nära samverkan med gruvindustrin och dess angelägna planering. Jag vill här påpeka att utskottet endast på en punkt har funnit anledning göra en kommentar till det pågående strukturarbetet. Det gäller just sambandet mellan särskilt de mellansvenska handelsstålverken och gruvindustrin. Utskottet uttalar enhälligt att en utgångspunkt för handelsstålverken bör vara att så långt som möjligt basera sin verksamhet på inhemsk malm och inhemskt skrot, detta för att hjälpa upp sviktande gruvor. Allt detta gör att ett mycket fastare grepp och en mycket större målmedvetenhet måste till för planering av vår gruvoch stålindustris gemensamma problem än vad den här propositionen visar. I den socialdemokratiska partimotionen 1742, liksom i flera andra motioner, 1734, 1739, 1740 och 1743, krävs i princip ett samlat näringspolitiskt program för handelsstålindustrin, med klara regionalpolitiska målsättningar, där hänsyn tas till de nuvarande ståloch gruvorterna, och att ett sådant program skall föreläggas riksdagen. Vi reservanter finner detta motionsyrkande mycket berättigat och stöder det i vår reservation. Beträffande Luleå påminner vi om att samtliga partier bundit sig för att skaffa 2 300 nya jobb dit. Även de borgerliga partier som gick emot Stålverk 80:s slutgiltiga planering utlovade minst detta antal nya jobb. Hittills har man endast åstadkommit en minskning av sysselsättningen vid NJA med ca 1 000 anställda. Vi reservanter vill att riksdagen skall uttala att den står fast vid sitt tidigare beslut, men det vill inte majoriteten vara med om. Gamla löftesbrott blir som nya, skulle man kunna säga. För att planeringen skall kunna omfatta en utveckling av en svensk stålindustri som ger trygghet för de anställda och för de kommuner som berörs, fordras tydligen mer av framtidstro och av medveten planering än vad propositionen förordar. Men har regeringen varit njugg och pessimistisk när det gäller planerna för framtiden för svensk stålindustri, så har man varit så mycket generösare och gladlyntare när det gällt att tillgodose privatintressena i de två privata bolag som ingår i SSAB. Värderingen av de tre bolagen har varit en invecklad procedur enligt handlingarna, men det kan enkelt uttryckas så, att man åsatt vart och ett av dessa tre stålföretag, som under de senaste åren gått med mycket stora förluster, ett värde av 700 miljoner. Den förlustbringande järnvägsrörelsen TGOJ, som också ingår i uppgörelsen, har åsatts ett värde som vida överstiger det bokförda värdet. Detta är så mycket märkligare som det är staten ensam som tar alla finansiella risker när det gäller den rekonstruktion och förbättring som nu måste ske. Men de privata bolagen skall vara med och som aktieägare få utdelning från SSAB, när de statliga insatserna ger resultat. Skulle de privata intressenterna önska lämna SSAB efter en viss tid, så är de garanterade att bli inlösta med ett belopp som inte kommer att understiga 500 miljoner. Detta är en värdeöverföring från staten till enskilda som vi finner orimlig. Vi reservanter framhåller därför att om 1979 års val leder till en socialdemokratisk regering, så kommer den att påkalla omförhandlingar med de privata intressena för att få en ändring till stånd. Annan värdefull apportegendom,t.ex. kraftproduktion, borde ha ingått i uppgörelsen om det nya stålföretaget SSAB. På grund av nödvändigheten av att det nya bolaget snarast kommer till stånd och får börja sin verksamhet och sin planering vill vi dock inte nu yrka avslag på uppgörelsen, men vi avser alltså att återkomma i denna fråga. Lika märklig som den ekonomiska uppgörelsen är fördelningen av inflytande i det nya företaget. Enligt propositionen blir aktieägandet 50-50 mellan staten och de privata intressena — detta trots att staten bidrar med flermiljardbelopp till rekonstruktionen. Men miljarderna ger inget ökat inflytande för staten. Det naturliga hade varit att en del av det stora s.k. rekonstruktionslånet till SSAB på sammanlagt 1 800 miljoner i stället hade utgått som aktieägartillskott med ökat aktieägarinflytande för staten som följd, så som de fackliga representanterna krävt. Då hade aktiefördelningen blivit ca 70-30 till statens fördel. Men detta har statens förhandlare inte åstadkommit. Man kan undra över anledningen till denna generositet mot privatintressena utan att kunna finna någon rationell och vettig anledning. Möjligen kan det ha varit en hjärtesak för industriministern att inte åstadkomma ett nytt statligt företag eller ett statsdominerat företag. Det skulle inte hans ideologi tåla vid! Skulle så vara fallet — vilket väl kan förmodas, även om jag inte kan tränga in i industriministerns själsliv — så är det all anledning för industriministern att snarast byta ideologi. Det förnuftigaste och bästa för samhällsintressena i detta fall hade varit att staten skulle ha haft inflytande i proportion till kapitalinsatsen. Staten får ju ändå betala fiolerna i det här sammanhanget. I den socialdemokratiska partimotionen 1742 yrkas att riksdagen skall uttala sig för att en fast och långsiktig energipolitik måste till för att trygga stålindustrins energiförsörjning och att 1975 års energibeslut därför måste fullföljas. Vi instämmer i detta yrkande i reservationen 3. Ståloch gruvindustrin tillhör de branscher som är särskilt energikrävande och därför ytterst beroende av den energipolitik som förs. Skall vi kunna bibehålla och bygga ut vår gruvoch stålindustri måste vi tillse att vi får fram erforderliga energiresurser. Nya reduktionsprocesser är under utveckling för framställning av järn ur malm. Direktreduktion på billigare och snabbare sätt än nu men med användning av stora insatser av elektrisk energi drivs redan i fullstor skala på annat håll i världen och torde bli tillgänglig även för vårt land för de vanliga stålverken inom några år. Den energipolitik som nu förs och som mest innebär förvirring och obeslutsamhet blir i längden förödande. Det går inte att säga att vi f. n. har mindre behov av energi än vad som beräknats och att vi därför kan klara framtiden genom enbart sparande. Självfallet måste den låga utnyttjandegraden i dag inom svensk industri också påverka energiförbrukningen. Men det kan väl ändå inte vara meningen att man skall planera för en sådan framtida situation, även om man i den proposition som vi nu behandlar är mycket pessimistisk beträffande stålindustrins framtid och inte ser så många ljusglimtar. När man begrundar de här problemen får man nästan lust att travestera normandernas gamla kyrkobön under vikingarnas härjningar och säga: För denna regerings energipolitik, bevare oss milde Herre Gud! Vi reservanter anser de här förhållandena vara ytterst illavarslande. 60 000-70 000 människor är för sin utkomst direkt beroende av malmbrytning och arbete i stålverken, bortsett från alla sekundäreffekter. Vi politiker har skyldighet att tillse att alla möjligheter för ett bibehållande och en ökning av sysselsättningen tillvaratas. Det kravet har väljarna rätt att ställa på oss. De människor som hotas av arbetslöshet och de kommuner som kämpar med övermäktiga svårigheter på grund av industrinedläggningar har nog ringa förståelse för att några toppolitiker skall kunna leka med vår energipolitik och andra förutsättningar för arbete och trygghet för alla invånare i vårt land. Det är inte stiliga utredningar eller lysande filosofier eller ens djupsinniga debatter i denna kammare som är viktiga för vårt land. Nej, det viktiga är att trygga utkomst och framtid för de många tusen människorna på våra ståloch gruvorter. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här har anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1-3 i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Ett förverkligande av förslagen i propositionen 87 och i det betänkande som nu ligger på bordet innebär ju för Norrbotten, Bergslagen och Södermanland svåra konsekvenser nu och i framtiden. Det är början på en väg som innebär en strukturomvandling av stålindustrin till döds. Över 4 000 jobb skall bort i SSAB, och några nya arbeten tillkommer inte på de berörda orterna. Det är inte bara sysselsättningen i de berörda stålverken och gruvorna som kommer att drabbas utan även den omkringliggande servicen och direkt eller indirekt beroende industrier. Järnverken i Luleå, Domnarvet och Oxelösund, som är drivkraften vid industrialiseringen i sina resp. regioner, tillhör nu tillsammans med SSAB en förgången tid. De får i en snar framtid symbolisera en gigantisk kapitalförstöring. De flesta mellansvenska gruvor som tillhör SSAB går nu en säker död till mötes. Gruvsamhällena möter gruvdöden och får i historien plats som tysta, tomma och öde monument över kapitalismens rovdrift på malm och människor. Vad som nu sker är någonting ologiskt, omänskligt och framför allt ockonomiskt. Närmare 4 miljarder kronor satsas av staten på SSAB. Mer än 4 000 arbetstillfällen försvinner direkt och flera tusen indirekt. Hela orter kommer att dömas ut. SSAB är egentligen ett typexempel på borgerlig politik. Det är naturligt för en sådan politik att ställa arbetarna i skottgluggen. Det är de som får betala när storfinansen vill rädda sitt skinn och sitt kapital. Storfinansen får också fortsätta att bestämma. Är då detta en svartmålning? Nej, definitivt inte. Det är dagens verklighet, och de drabbade kan inte finna någon tröst i att det kanske är värre i andra länder. Här gäller det hela bygders och regioners existens och framtid. Det gäller ungdomens möjlighet att i framtiden få ett arbete på de här orterna. Naturlig avgång är i dag ungdomens fiende nummer ett. Erfarenheterna från tidigare strukturomvandlingar förskräcker — det kan räcka med att peka på Ådalen samt tekooch varvskriserna. Oppositionen mot handelsstålsutredningen och mot propositionen är stark inom de tre bruken och i gruvorna. Den 20 mars i år uttalade Järnbruksklubben vid Domnarvet: äl ”Vi arbetare i Domnarvets järnverk skall ha våra arbeten kvar. Vi är solidariska med våra Kamrater i Luleå, Oxelösund och i gruvorna, och kämpar även för att de skall ha sina arbeten kvar.

Alla dessa krav återfinns i vpk:s partimotion 1744. Kampen för att rädda jobben förs därför att stålproduktionen i de kapitalistiska länderna är i kris när det gäller stålproduktionen och på en hel rad andra områden. Det internationella stålkapitalet håller på att slå ut det svenska. En starkt bidragande orsak härtill är det svenska stålkapitalets spekulation i efterkrigstidens stålbrist. Förnyelse, utveckling och förädling har grovt eftersatts. Verksamheten har bedrivits på kvantitet och gått ut på att göra kortsiktiga vinster. Därför har svenskt stål i dag också svårt att hävda sig på hemmamarknaden, där importen redan är långt över 50 96. Anledningen till att det politiskt blivit så att storfinansen kunnat härja på detta sätt är att vi har en borgerlig regering, som helt ställer upp på storfinansens villkor. Vi hade en socialdemokratisk regering, som trots varningar från Metallindustriarbetareförbundet inte vidtog några åtgärder och först 1976 i april tillsatte en handelsstålsutredning — då för att utreda de företagsekonomiska konsekvenserna av krisen.

En sådan politik har redan lagts fast för specialstålsindustrin, och nu är det tydligen handelsstålsindustrins tur. Storfinansintressena i handelsstålsindustrin — Gränges och Stora Kopparberg — har tillsammans med staten kommit överens om en stålpolitik där de skall hållas skadeslösa. Storfinansen finner det lämpligt att gå samman med staten när dess verksamhet går dåligt. Överenskommelsen om ett nytt stålbolag — SSAB - förutsätter att staten betalar hela affären och dessutom att sammanslagningen syftar till att minska sysselsättningen och att verksamheten skall bli lönsam. NJA skall då i huvudsak bli endast råstålsproducent, Domnarvets järnverk skall bli av med sin metallurgi och satsa på tunnplåt — därmed faller gruvorna i västra Bergslagen — och Oxelösund skall enbart ta hand om grovplåten. Ingen expansion och inget nytänkande på någon ort. Vänsterpartiet kommunisterna är därför kritiskt till propositionen, till utskottets förslag och till det avtal som ligger till grund för propositionen. Vår kritik kan sammanfattas i följande sex huvudpunkter. Att för det första endast de tre största handelsstålverken ingår i SSAB medan de mindre ställs utanför är inte den samordning, planering och utveckling som borde vara den logiska för svensk handelsstålsindustri. För det andra räddar storfinansintressena — Stora Kopparberg och Gränges —- sitt nedkörda kapital genom att få det högt värderat vid överlåtelsen av förlustanläggningar till SSAB. De har, trots att de bidrar med förlustanläggningar, halva ägandet och ett avgörande inflytande i företaget. Man undanhåller den vinstrika kraftförsörjningen och behåller naturligtvis den för egen räkning. För det tredje skall SSAB strukturrationaliseras. Det blir kapacitetsminskningar, sysselsättningsminskningar, koncentration av produktionen, företagsekonomiska aspekter går före de samhällsekonomiska, man skall uppnå lönsamhet inom fem år. Det finns ingen samordning mellan stålpolitiken och övrig industripolitik, verkstadsindustri och andra branscher som behöver stål. I det sammanhanget kommer också forskningsoch utvecklingsarbetet att fortgå i gamla spår. För det fjärde skall över 4 000 arbetstillfällen bort. Anställningsstopp, naturlig avgång och förtidspensioneringar skall minska arbetsstyrkan. Samtidigt skall staten — skattebetalarna — få stå för kostnaderna för s.k. övertalig personal vid SSAB. De privata bolagen skall slippa undan. I Luleå, Domnarvet, Oxelösund och dessa orters omgivningar kommer då att uppstå stora sysselsättningssvårigheter, likaså på gruvorterna och särskilt där man kommer att lägga ned produktionen. För det femte har de anställda inget avgörande inflytande i SSAB. De är i stället tilldelade huvudansvaret för strukturrationaliseringarna och förändringarna. För det sjätte sker förändringarna i handelsstålsproduktionen utan att några förändringar görs i svensk handelspolitik. Den kapitalistiska frihandeln hotar att slå ut hela den svénska stålindustrin. Avtalet mellan parterna om Svenskt Stål AB — som ligger till grund för propositionen — har tillkommit helt ovanför huvudena på arbetarna. I avtalet sägs enligt propositionen, s. 25: ”Bolaget skall enligt konsortieavtalet med iakttagande av det ansvar gentemot aktieägare, anställda och samhälle, som enligt lag och god sed åvilar bolaget, bedriva rörelse efter affärsmässiga och företagsekonomiska principer.” Detta är SSAB. Arbetarnas och aktieägarnas intressen kan inte tillgodoses samtidigt. Likaså är det långt ifrån samklang mellan samhällsintressen och företagsekonomiska intressen. Därför kommer också aktieägarna att driva igenom sina företagsekonomiska intressen och fortsätta att styra utvecklingen. Avtalet mellan storfinansen och staten har i sin tur grundat sig på handelsstålsutredningen. Det var, som jag tidigare nämnde, förre industriministern Rune Johansson som tillsatte Lars Nabseth för att utifrån företagsekonomiska utgångspunkter utreda handelsstålet. Det var Nabseth som i sin utredning föreslog de omfattande strukturomvandlingar som nu skall påbörjas. Handelsstålsutredningen har nu tydligen helt accepterats i propositionen, i utskottet och av reservanterna — av de senare med vissa små förbehåll. Men den kapitalistiska strukturomvandlingen, den skall accepteras. Fusionen har skett utan att de anställda haft något inflytande. Visserligen var representanter med vid slutförhandlingarna och fick lämna något slags reservation. Men de direkt berörda har inte haft ett dugg att säga till om. MBL-förhandlingarna har återigen visat att man den vägen inte kommer någonstans. Lagen om medbestämmande visade på nytt vilket fiasko den är. Det är utifrån denna position som fackföreningen, på storfinansens och statens villkor, erbjuds att medverka till en förändring inom en given ram och inriktning. För det skall ske en koncentration av produktionen. Sysselsättningen skall minskas med över 4000 arbetstillfällen. Viss produktion kommer att försvinna. I klartext erbjuds arbetarna att själva lägga repet om sin hals och dra åt det. Hela det här avtalet och förslaget ställer naturligtvis fackföreningarna inom SSAB-området i ett dilemma. Hur länge kan man vara med strukturgrupperna utan att göra sig medskyldig till handelsstålets skrotning? Frågan är om det inte redan i dag vore skäl för fackföreningarna att ta bort fingrarna från det ruttna spel om jobben som pågår enligt de rapporter om stämningar som har kommit från strukturgrupperna, där man tydligen helt och hållet skall genomföra handelsstålsutredningens förslag. Att låta fackföreningarna vara med i strukturarbetet med på förhand givna ramar och villkor är också ett bekvämt sätt för storfinans, regering och stat att undandra sig ansvaret för arbetslöshet. Men om staten och storfinansen nu hoppas på att fackföreningarna och därmed arbetarna öppet skall börja slåss inbördes om arbetstillfällena, hoppas jag att de förväntningarna slår fel. Då finns det dock bara ett sätt för fackföreningarna att komma ifrån det här, nämligen sammanhållning i gemensam politik mot storfinans, stat och regering. Därför måste klassamarbetspolitiken lämnas därhän. Det är hög tid att kräva en ny stålpolitik som ger jobb på alla stålorter, en politik som sätter de samhällsekonomiska intressena före företagsekonomisk lönsamhet, en politik som står i direkt strid med kapitalismens strukturoch rationaliseringspolitik. Det krävs en politik som tar upp kampen på varje stålort — och det nu! Den kampen måste också huvudsakligen föras utanför strukturgrupper och bolagsstyrelser. Om det nu blir en öppen dragkamp om jobben, och om det inte sker en mobilisering av alla stålarbetare på de här tre orterna för en gemensam stålpolitik, då kommer naturligtvis domen att falla tung över den fackföreningsledning på hög nivå som beredvilligt har ställt upp när det har gällt utvecklingsgrupper, strukturgrupper och avtal. Erfarenheterna hittills har visat hur viktigt det i ett sådant läge är med en facklig politik som inte går hand i hand med storfinansens intressen, en politik som inte begränsas till medbestämmande utan som sätter den fackliga aktiviteten och kampviljan i centrum. Erfarenheterna visar också att det skulle innebära ett reellt inflytande för de anställda om man fick vetorätt för deras organisationer i fråga om viktiga beslut för t.ex. ett bolag som SSAB. Det är alltså inte med någon kapitalistisk strukturomvandling man löser strukturoch sysselsättningsproblemen i vårt land. Vpk anser därför att det behövs en ny och framtidsinriktad stålpolitik, som utgår från helt andra utgångspunkter. Den första utgångspunkten är att framtida svensk stålindustri inte kan knytas till i huvudsak stora kvantiteter och bygga på stordrift. Endast en allmänt hög förädlingsgrad, nya produkter och ny teknik erbjuder en väg ut ur krisen. Stålpolitiken är inte någon snäv branschfråga, den måste förenas med en helhetssyn på hela industripolitiken. Därför kräver vi också att hela gruv-, ståloch verkstadsindustrin samordnas och att forskning och utveckling skall gälla hela den malmbaserade produktionen. Förädligen måste drivas hårt framåt, och inom SSAB borde det upprättas ett centrum för forskning och utveckling av hela den produktionen. Utvecklingen måste gå hand i hand med en industripolitik som satsar på förädling inom landet, och det förutsätter då en expansion av verksamheter som behöver stål, t.ex. byggnadsindustrin. Därför måste man göra upp konkreta program för ökad förädling, där verkstadsindustri och annan industri som berörs av stål ingår. Konkreta program måste utarbetas för uppbyggnad av förädlingsindustrier i landet. Detta nödvändiggör då naturligtvis att kapitalexporten stoppas och att förädlingen och färdigställandet äger rum i vårt land. Det krävs också en helt ny inriktning av handelspolitiken som skall omintetgöra de negativa effekter som frihandeln innebär i dag. En ny handelspolitik bör därför utgå från direkta avtal mellan länder, och dessutom måste Sverige göra ansträngningar för att söka sig nya marknader och öka Den andra utgångspunkten för en ny stålpolitik är att industri-, sysselsättningsoch regionalpolitiken måste utgå från samhällsekonomiska intressen. Strukturomvandlingen får inte innebära ökad utslagning och färre arbetstillfällen. De många mindre bruksorterna får inte offras. Statligt engagemang får inte innebära att man håller privatkapitalet under armarna. Därför har vi i motionen föreslagit att riksdagen fastställer klara sysselsättningsoch regionalpolitiska mål: 1. NJA bör utvecklas med förädling och därmed manufakturering och verkstadsindustrier i dess omgivning så att NJA blir en drivkraft i Norrbottens utveckling och sysselsättning. 2. Domnarvets Jernverk skall behålla metallurgin samtidigt som satsningar görs på ökad förädling och järnverket därmed ökar sysselsättningsmöjligheterna för bygden och omkringliggande områden. 3. Gruvorna i Mellansverige behålls, och om kapacitetsminskningar av råstål eventuellt sker genom ökad förädling skall förädlingsindustrier lokaliseras till berörda gruvorter, så att det inte blir sysselsättningsminskningar. 4. Oxelösunds Järnverk skall öka förädlingen och därmed på sikt öka sysselsättningen för hela regionen. 5. De övriga handelsstålverken skall utvecklas och även öka antalet sysselsatta, och ingen nedläggning skall ske av nu befintliga handelsstålverk. Jag tycker det är klart uttalade regionalpolitiska mål. Ingvar Svanberg sade nyss att i den socialdemokratiska motionen 1742 fanns klart utsagda regionalpolitiska mål, men där hemställer man faktiskt om att regeringen skall föreslå målen. Jag letar förgäves efter garantier för de här orterna i motionen. Vore det inte skäl, Ingvar Svanberg, att titta på yrkandena innan vi går till omröstning? Den tredje utgångspunkten för en ny stålpolitik måste vara att de arbetande inte har samma intressen i stålpolitiken som storfinansen. Därför måste också en stålpolitik vara helt självständig i förhållande till storfinansen. Från dessa utgångspunkter och för att förverkliga stålpolitikens inriktning med hänsyn till samhällsekonomiska grunder samt sysselsättningsoch regionalpolitik måste naturligtvis hela stålsektorn förstatligas. Vi har sagt att i en första etapp kan man förstatliga handelsstålverken. Det är endast staten som kan ta samhällsekonomiskt ansvar och göra bedömningarna. Staten kommer naturligtvis inte att göra det självmant — vi har erfarenheter från Statsföretag. Men det kravet måste finnas med i industripolitiken. I dagens situation inom stålindustrin med s.k. förlustanläggningar finns det ingen anledning att ge storfinansen ett enda öre när de går upp i ett sådant här företag, och inte heller när avtalet med SSAB innebär att storfinansen — Stora Kopparberg och Gränges — på fördelaktiga villkor kan köpa sig ut. Det vore dessutom helt naturligt att kraftförsörjningen, som är direkt knuten till stålrörelserna, ingick i SSAB. Att så inte är fallet visar bara på den inriktning som propositionen och de som gjorde avtalet har. Storfinansens kapital skall räddas, och det med skattepengar. Utifrån de här tre utgångspunkterna skulle svensk stålindustri kunna ha en framtid. Men konsekvensen av SSAB-avtalet och regeringens proposition blir en snäv investeringsram, hårda lönsamhetskrav, en mycket liten satsning på nytänkande, med slutresultatet att flera tusen människor mister jobben. Frågan överlämnas till företaget självt att klara av. De olika orterna ställs mot varandra. Vi vet redan att dragkampen om jobben pågår. Strukturgruppen räknar fraktpriser, tonpriser och malmpriser om vartannat — allt från företagsekonomiska grunder, för om fem år skall företaget vara lönsamt. SSAB 82, alltså strukturutredningen, är och förblir en företagsekonomisk utredning som kommer att ta bort flera jobb. Endast riksdagen kan här nu i tid ändra på detta genom att fastlägga samhällsekonomiska utgångspunkter för vad som skall hända i svensk handelsstålsindustri, vilket också anförs i motionen 1744. I detta cyniska spel om jobben kommer med nuvarande inriktning flera gruvorter att försvinna. Något sådant kan naturligtvis inte godkännas. Likaså blir det svåra betingelser för de mindre handelsstålverken, som ställts utanför SSAB. NJA, DJ och Oxelösunds Järnverk skulle ju slås samman för att man skulle få en samordning, men den kan ju inte bli effektiv så länge en del handelsstålverk står utanför. Vad jag kan se är det enbart kortsiktiga intressen som gjort att man inte samordnar hela handelsstålsindustrin. Ett typexempel är järnverket i Horndal. Man kan fundera över varför det skall läggas ned nu, i den här situationen. Medan regeringen satsar 4 miljarder på handelsstålsindustrin beslutar finansintressena i Boxholm om nedläggning av järnverket i Horndal. Detta trots att regeringen tillsatt Arne Geijer att utreda de mindre handelsstålverkens framtid. Medan pengar satsas på handelsstålet, regeringen utreder och industriministern talar om socialt ansvar lägger kapitalintressena ned en hel bygd. Det visar bara att kapitalintressena inte är att lita på när det gäller jobben. Det är bara de kalla pengarna som räknas. I motionen 1741 har jag föreslagit att järnverket i Horndal skall ingå i SSAB och att sysselsättningen skall bibehållas i Horndal. Motionen har avstyrkts av utskottet. I utskottets yttrande i samband med avstyrkandet av denna motion och andra motioner säger utskottet att man inte finner det lämpligt att riksdagen uttalar sig till förmån för den ena eller andra lösningen innan SSAB och de andra handelsstålverken har analyserat olika strukturfrågor. Vad som krävs i det här läget mot bakgrund av detta yttrande är att man vidtar åtgärder omedelbart. Med anledning av den motion som jag har väckt vill jag ställa följande yrkande till riksdagen.

Yrkandet är helt i linje med de krav som gruppen Rädda Horndal i lördags ställde om att åtgärder nu måste vidtas. Där fanns då riksdagsmän från alla riksdagspartier som lovade guld och gröna skogar och att man verkligen skulle göra någonting. De förslag som vpk ställt i motionen 1744 avstyrks av utskottet. Jag skall bara ta upp några frågor och uttrycka en del funderingar över varför utskottet avstyrkt motionerna och vad som ligger bakom avstyrkandena. Det framgår klart att minst 4 000 arbetstillfällen försvinner. Då måste jag fråga utskottet: Finns det f. n. 4 000 för många jobb i de här orterna, eller hur skall det bli? Var skall de ungdomar och andra som blir över få jobb? Hur skall det bli med regionerna? Hur skall det bli med t.ex. de 36 000 människor som skulle beröras, om den malmbaserade metallurgin i Domnarvet lades ned? Jag vill också rikta en fråga till näringsutskottets centerpartister, som i valrörelserna år efter år så vackert talat om decentralisering. Jag har sagt det förut och vill upprepa det nu, att den här regeringen är den mest centraliserade regeringen vad gäller industripolitik. Hur rimmar handelsstålsutredningens förslag och SSAB-avtalet med ert tal om decentralisering, när flera gruvorter kommer att dö ut och få svårigheter, när flera industrier i de omkringliggande områdena till de tre stora handelsstålverken kommer att få svårigheter? Man skulle också vilja ställa en annan fråga. Strukturomvandling är ett vackert ord. Vad menar utskottet med det? Alla strukturomvandlingar hittills har skett på det sättet att man satt in massor med kapital och förlorat arbetstillfällen. Då skulle jag vilja fråga: Vad har utskottet för recept för att samordna åtgärderna? Var skall de nya jobben finnas? Tydligen finns inget att hämta hos den borgerliga utskottsmajoriteten. Jag har då gått till reservationerna för att finna ett stöd. Det sägs i agitationen om industripolitiken att 1979 skall vi lösa de här problemen. Då tror man: Nu finns det verkligen stöd i reservationerna för en sådan politik, nu dras riktlinjerna upp för stålpolitiken! Men man finner att inte heller de socialdemokratiska ledamöterna nämner någonting om de 4 000 jobben. De är tydligen nöjda med det som kan betraktas som AMS-insatser som skall göras för övertalig personal. Och varför vänder man sig inte emot den strikt företagsekonomiska lönsamheten? Den andra frågan, som kan ha ett väldigt stort intresse, är: Tycker man att arbetarna i SSAB nu har ett bra inflytande? Är det bra att den linjen har drivits att man vill slåss mot varandra? Var någonstans har arbetarrörelsens största parti stöttat fackföreningarna i den här kampen för att rädda jobben? Socialdemokraterna kanske också kan vara litet självkritiska när det gäller MBL. När man talar om Stora Kopparberg och Grängesberg i reservationen uppkommer andra frågor. Det talas om förlustföretag, och storfinansen har kört stålindustrin i botten. De har inga pengar. Staten får satsa alla pengar. Då frågar man sig om de över huvud taget skall vara med i ett stålbolag. Är det Ål socialdemokraternas mening att vi skall dras med storfinansen och de avtal den tecknar eller skall vi från hela arbetarrörelsens och fackföreningsrörelsens sida skippa storfinansintressena i bl.a. stålindustrin? En till fråga som också kan vara intressant i ett längre perspektiv är denna: Skall vi konkurrera på nuvarande villkor? Ingenting sägs direkt om handelspolitiken, om kapitalexporten, om huruvida vi skall ha förädlingsindustrier i vårt land. Skall vi bara bygga stålindustri? Skall vi ha verkstadsindustri omkring den? Var skall vi bygga? Svaren på de här frågorna saknas i stort sett i de socialdemokratiska reservationerna. Så till kampen om metallurgin i Domnarvet, som har fått stå i centrum för den här debatten. Om 1 500 människor förlorar jobben kommer naturligtvis den frågan att stå i centrum. Det har varit en stor rörelse kring arbetarnas krav att få behålla jobben. Det har gjorts stora namninsamlingar, och under kampens gång har vi fått besök av f. d. statsråd. Arbetarna har krävt: Metallurgin kvar! Svaret från de f. d. statsråden, framför allt herrar Feldt och Sträng, har blivit: Nu skall vi ha en utredning om metallurgin. Men i det här läget, när utredningarna tydligen går ut på att man t.o.m. skall pruta ännu längre än Nabseths minimikrav, hur ställer sig då de f. d. statsråden? Räcker det då med krav på en ny utredning om metallurgin? Det gäller dagsläget! Det är nu vi mobiliserar våra krafter mot den borgerliga politiken. Kan vi då fortsätta att trösta arbetarna med att vi skall göra en ny utredning? Det var inte alls många år sedan vi i debatten om handelsstålsindustrin diskuterade Stålverk 80. Det var ett projekt som byggde på att man skulle göra råstålsämnen. De kan kastas ut på den internationella marknaden — en marknad där vi i dag vet att de internationella monopolen styr sig till lågprisländerna och att priserna kommer att sänkas ännu mer. Det visade sig att det inte gick att förverkliga Stålverk 80 i den utformningen. Vi förordade från första stund att råstålsämnena inte skulle skickas i väg på den internationella marknaden utan vidareförädlas i vårt land och att detta skulle kombineras med verkstadsindustri och manufakturering. Man kan med ett enkelt räkneexempel visa vad det här skulle ge för jobb, alltså vilken industripolitik som var gångbar för bara något år sedan. 2 300 jobb skulle Stålverk 80 ge. Satsningen skulle vara mellan 5 och 10 miljarder. Varje jobb skulle alltså kosta 2-2,5 milj.kr. 1975 var verkstadsindustrins investeringar ungefär 200 000 kr. per jobb. Det skulle betyda att det gick ungefär 11 jobb i verkstadsindustrin på ett Stålverk 80-jobb. Räknar man upp investeringarna i verkstadsindustrin till en halv miljon skulle det ändå bli 5 verkstadsjobb på ett Stålverk 80-jobb. Dessutom vet man att energiförbrukningen är 10-15 gånger större i stålindustrin än i verkstadsindustrin. Det visar vad det skulle kosta att på detta sätt rädda sysselsättningen. De här siffrorna belyser vad för slags svensk stålindustri det var fråga om. Om den skall vara konkurrenskraftig på sin hemmamarknad och utomlands kan man inte satsa på stordriftsdelarna utan då måste man satsa på förädlingsbitarna. I år är det 100 år sedan Domnarvets Jernverk startade sin verksamhet. Det firas nu genom att järnverket ingår i SSAB. Stora delar av verket hotas av Nr 111 nedläggning. Den bygd som ligger kring verket hotas alltså av stora Torsdagen den sysselsättningssvårigheter. Aktieägarna i Stora Kopparberg firar 100-årsjubi 6 april 1978 leet med ökade aktiekurser nu när de blivit av med stålet. Riksdagen är i dag också i färd med att besluta stänga flera gruvor, hänvisa NJA till råstålsproduktion, Domnarvets Jernverk till tunnplåtsproduktion och Oxelösund till grovplåtsproduktion. Flera tusen jobb skall försvinna. En sådan politik kan, menar vi, aldrig godkännas. I motion 1744 kräver vi en helt ny stålpolitik med en hög förädlingsgrad. Den skall ge sysselsättning till varje bruksort och region. De privata företagen skall inte kunna sko sig på skattebetalarnas pengar. Det måste finnas regionalpolitiska mål. Man måste utgå från en samhällsekonomisk politik där alla har jobb. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motion 1744 och det särskilda yrkande som har utdelats.

Herr talman! Det kanske inte är så fruktbart att bemöta Lars-Ove Hagbergs fina och granna anförande. Det går att måla väldigt vackert om man inte tar hänsyn till den situation man befinner sig i. Man önskar att det vore så och så, och när det inte räcker till säger man: Nu kommer det att bli så här och så här. Det ni beslutar i dag betyder det och det. — Det mesta är hämtat från helt andra ting än verkligheten. Sådana här övningar i att önsketänkande kan man naturligtvis ägna sig åt om man befinner sig i den situationen att man aldrig någonsin behöver ta ansvar för att förverkliga sina vackra drömmar utan kan leva efter maximen: Så jag målar donna Bianca, ty så roar mig att måla. För oss är detta inte något av nöjesliv. Vi håller inte vackra tal för nöjes skull. Vi vill försöka göra vad som är möjligt i den bistra värld vi befinner oss i. Därmed nog sagt om det. Men Lars-Ove Hagberg sade någonting som jag tycker han skulle hålla sig för god för. Han sade att jag hade sagt att i motion 1742 finns de regionalpolitiska målen. Det har jag inte sagt. Jag har sagt att vi begär att en utredning om en organisation med klart definierade regionalpolitiska målsättningar skall framläggas för riksdagen. Det är onödigt att vi håller på och tjatar om det. Vidare frågade han: Är 4000 människor för mycket? Tror ni inte på framtiden?

Herr talman! Jag tackar för de rosor som herr Svanberg gav mig. Jag kanske har fantasi, och om det fanns fantasi också på annat håll såg det måhända litet annorlunda ut. Men tyvärr är det i denna bittra värld enklare att följa den internationella kapitalismens utveckling, och det betyder tydligen förlust av jobb. För vad är det egentligen fråga om? Vad är det Ingvar Svanberg och reservanterna gör? Jo, de ger SSAB en ram och säger: ”Gör någonting av detta!” Med handelsstålsutredningen som grund överlämnar ni ansvaret åt SSAB. Av de rapporter som finns från strukturgruppen framgår det klart att det kommeratt bli stora sysselsättningsvårigheter. Om socialdemokratin blundar för dem måste jag verkligen beklaga — då måste jag säga som de uppvaktande sade i går: Förstår politikerna vad som håller på att hända? Jag trodde att socialdemokratin hade klart uttalade regionalpolitiska mål, och nog borde väl de kunna fastställas av riksdagen i dag. Jag har redogjort för dem. Att SSAB skulle ha som målsättning att NJA ökar manufakturering och verkstadsindustrier och blir en drivkraft i Norrbottens utveckling skulle vi väl kunna vara överens om? Det behövs väl ingen utredning för det. Likaså borde vi kunna vara överens om att Domnarvets Jernverk skall behålla sin malmbaserade metallurgi, att man skall göra satsningar på förädling och ha kvar sysselsättningen, att gruvorna, Oxelösunds Järnverk och de övriga handelsstålverken också skall ha sysselsättningen kvar. Är socialdemokraterna mot detta? Den frågan måsta man ställa sig när socialdemokraterna går emot förslaget i vår motion om ett uttalande om riktlinjerna för sysselsättningen inom SSAB.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg säger att nu beslutar vi att så och så många människor skall sägas upp, vi överlämnar åt SSAB att helt avgöra detta. Märk väl att strukturgruppen skall lägga förslag om hur strukturen skall se ut. I det arbetet ingår bl.a. att den skall pröva alla de möjligheter som Lars-Ove Hagberg talar om. Ingen människa har sagt hur det skall bli med gruvorna, med Domnarvet, hur det skall bli med vidareförädlingen i Luleå osv. — allt detta skall ingå i strukturgruppens arbete. Skillnaden mellan oss och de borgerliga är att vi säger att strukturgruppen skall rapportera till riksdagen som därefter får möjlighet att diskutera förslaget och ta ställning till om det är vettigt, medan de borgerliga säger att utredningen skall överlämnas till industriministern, och sedan är det han som tar ställning. Det är en väsentlig skillnad. Närstrukturgruppen har lagt fram sitt förslag får vi diskutera det, och är det inte bra får vi begära ett ännu bättre förslag. Jag vet inte vilken annan väg man kan gå. Vi kan inte i dag säga att ”nu skall det vara så här och så här”. Nr 111 Jag är inte kompetent att säga att alla de saker skall finnas som herr Torsdagen den Hagberg här står och talar om. Jag tycker att man skall pröva vidareförädling 6 april 1978 så långt som möjligt vid ökad produktion. Jag tror på en expansion inom svensk stålindustri, men att här i dag besluta att industrin nu skall expandera så eller så överlåter jag åt dem som bara kan fantisera och inte bryr sig om verkligheten.
Herr talman! Man kan acceptera dagens verklighet. Om man vill kan man låta den fortsätta i gamla hjulspår. Då accepterar man strukturförvandlingen. Ingvar Svanberg kan väl ändå inte förneka att SSAB nu får ett medelstillskott och att man med detta skall försöka göra någonting utifrån företagsekonomiska synpunkter. Det står ju i avtalet mellan parterna. Då frågar man sig om socialdemokraterna är nöjda med att kräva nästan AMS-bidrag för dessa jobb. Här minskar jobben och var kommer de nya? Det är ju detta det handlar om här. Då talar man om vidareförädling. Ja, men det fordrar i alla fall vissa konsekvenser. Verkligheten är ju ändå i vårt land att verkstadsindustrin och vidareförädlingen flyttar alltmer utomlands. Våra största verkstadsföretag etablerar sig ännu mera utomlands. Vi flyttar t.o.m. forskning och utveckling utomlands. Drar inte herr Svanberg några konsekvenser av detta? Vad skall förläggas här om man rationaliserar stålindustrin? Då måste man väl ändå ställa krav på att stålindustrin kombineras med en hel industripolitik. Det är här som man ser fattigdomen och tydligen på något sätt är rädd för att ställa upp riktlinjer för sysselsättningen inom SSAB. Jag kan inte förstå att vi inte är överens om att det skall vara full sysselsättning på dessa orter. Varför kan man då inte tillstyrka de krav som vi har i motionen utan avfärdar dem och begär att regeringen lägger fram dessa mål, då man egentligen borde vara överens om dem? Jag tycker att detta faktiskt är att svika dem som i dag drabbas. Jag vet inte om uppgifterna är riktiga om att i Domnarvet och Oxelösund 1 500 jobb kommer att försvinna. Vad skall dessa få för jobb? I den buskdebatt som förs ute i landet säger man att vi får tröst av en socialdemokratisk politiker som säger: vänta till 1979 så löser detta sig. Kanske man nu skulle kunna få ett besked om vad som kommer att hända om det skulle gå så att socialdemokratin kommer i regeringsställning. Kommer jobben då tillbaka, vidtar man dessa åtgärder då och kommer det att bli fråga om en vidareförädling?

Herr talman! Under den kraftiga och smärtsamma strukturomvandling som vårt lands tunga basnäringar undergår sedan mitten på 1970-talet har stålbranschen blivit särskilt hårt drabbad. Den ovanligt långa konjunkturnedgången i förening med nyss nämnda strukturomvandling har ytterligare ökat svårigheterna och lagt sten på bördan. När det gäller den del av vårt lands stålproduktion som representeras av handelsstålet och som detta betänkande nr 45 från näringsutskottet behandlar ger några få siffror ett skrämmande vittnesbörd om utvecklingen. Sålunda ökade råstålsproduktionen i Sverige under efterkrigstiden ända fram till år 1974. Från 1960 avtog emellertid ökningstakten. Under 1975 sjönk produktionen med 6 26. Minskningen har fortsatt under åren 1976 och 1977. Utvecklingen för handelsstålet har varit i stort sett densamma. När det gäller EG och den övriga västvärlden har bilden delvis varit en annan. Stålproduktionen inom EG minskades under 1977 med 20 ?6 och inom västvärlden i övrigt med hela 15 26. Därefter har produktionen inom det området ökat. Den kalla verkligheten bakom dessa siffror är alltså att efterfrågan på stål i det närmaste upphört i Sverige under senare år. Trots detta har importen ökat i samma takt som under 1960-talet, dvs. i genomsnitt med drygt 5 96 per år. Den svenska stålindustrin har alltså förlorat stora andelar av sin hemmamarknad, vilket är en utomordentligt allvarlig utveckling och företeelse. Herr talman! Propositionen 1977/78:87 som behandlas i detta betänkande har föranlett en rad motioner. Jag behandlar först vpk:s och apk:s motioner, vilka å ena sidan föreslår att såväl handelsstålssom specialstålsindustrin skall förstatligas, men å andra sidan inte kräver något formellt avslag på de i propositionen framförda förslagen. Ett enhälligt utskott konstaterar att man icke kan dela de värderingar som framkommer i de båda kommunistmotionerna rörande lösningen på handelsstålsindustrins strukturfrågor. Utskottet gör samma principiella och kortfattade konstaterande som i betänkandet om specialstålsindustrin för några månader sedan under hösten 1977. Den gången fastslog utskottet att ett förstatligande av specialstålsindustrin inte var nödvändigt för att tillgodose samhällets intressen. Utskottet gör nu samma konstaterande beträffande handelsstålsindustrin och avvisar alltså de båda kommunistmotionerna. När det gäller själva huvudförslaget i propositionen, nämligen bildandet av SSAB -— Svenskt Stål AB — stöds detta förslag klart och entydigt av den socialdemokratiska partimotionen 1742. På den centrala punkten kan således en glädjande stor samstämmighet i uppfattningarna noteras. Kritik framförs emellertid från socialdemokratiskt håll på en del andra punkter. Kritiken gäller innehållet i den ekonomiska uppgörelse som ligger till grund för propositionen. Man kräver dessutom att regeringen skall redovisa dels en investeringsoch strukturplan för handelsstålsindustrin och de tillhörande gruvorna, dels en plan för hur de regionalpolitiska målen skall uppnås när det gäller gruvorterna. Slutligen hänger man på — vilket är något förbluffande i det här sammanhanget — ett krav på att 1975 års energipolitiska beslut skall Herr talman! Om man med kravet rörande det energipolitiska beslutet avser att dagens handelsstålsdebatt skall föregripa höstens stora energipolitiska beslut, grundat på energikommissionens utredningar och regeringens kommande förslag i riksdagen beträffande 1980-talets energipolitik, då är man med förlov sagt ute på en mycket tunn is. Det här kravet i det här sammanhanget verkar inte handla om något annat än ett ganska naivt spel för galleriet. Kritiken av den ekonomiska uppgörelsen med de berörda stålverken går bl.a. ut på att sunda affärsprinciper eftersatts och att regeringen inte nöjaktigt bevakat statens intressen. Härtill kan man kort och gott säga att denna utomordentligt svåra och komplicerade uppgörelse tillkom efter långa och påfrestande förhandlingar. För människor som inte varit med om att förhandla i svåra sammanhang är det alltid lätt att i efterhand visa sin betydande efterklokhet och kritisera och ondgöra sig över vissa avsnitt i den slutliga uppgörelsen. I detta fall gäller det en uppgörelse där slutoch huvudprodukten, dvs. bildandet av SSAB, utan reservationer godtagits. Mönstret i det här sammanhanget är välkänt och välbekant inte minst för de ansvariga för de stora avtalsuppgörelserna på arbetsmarknaden. De har gång efter annan erfarit hur det är när snusförnuftiga och efterkloka personer i efterhand kritiserar vissa avsnitt i en uppgörelse, avsnitt som varit en av förutsättningarna för de stora övervägandena. Utskottsmajoriteten har tagit del av de värderingar och avgöranden som har lett industridepartementets företrädare vid förhandlingarna och avvisar, med tillgång till de fakta som dessa lämnat, den kritik som framförs i motionen. Statens intressen har enligt utskottsmajoriteten inte eftersatts eller misshandlats. Min kollega i näringsutskottet Anders Wijkman kommer senare att utveckla och mera i detalj analysera de gjorda ekonomiska värderingarna och de faktorer som till slut ledde till uppgörelsen mellan de inblandade stålverken och staten. Jag vill emellertid citera utskottsmajoritetens slutomdöme beträffande den socialdemokratiska kritiken: ”Överenskommelsen, vilken bl.a. kommer till uttryck i konsortialavtalet, är ett förhandlingsresultat. Ett sådant kan givetvis alltid diskuteras. Det ter sig emellertid ofruktbart att, som sker i motionerna 1977 78:1742, angripa enskildheter i avtalet utan att samtidigt yrka på avslag på den proposition som bygger på överenskommelsen och på så sätt söka tvinga fram en omförhandling. Uttalandena om en omförhandling sedan avtalet har trätt i kraft förefaller snarast vara uttryck för en demonstrationspolitik utan reellt innehåll.” Det finns anledning att understryka detta ännu en gång. När det gäller kravet på en detaljerad strukturoch investeringsplan för Svenskt Stål AB, krav som framförts i motionerna 1742, 1734, 1739, 1740 och 1743, finns anledning att betona att enligt propositionen en utredning har initierats inom företaget i syfte att klarlägga och fastställa SSAB:s framtida produktionsinriktning. Denna utredning benämns SSAB-82 och pågår f. n. Resultatet beräknas föreligga redan om några veckor. Enligt preliminära prognoser om bolagets ekonomiska utveckling siktar man till en investeringsvolym på 2,8 miljarder kronor under de närmaste fem åren. Behovet av statliga lån under bolagets uppbyggnadsperiod beräknas till 3,5 miljarder kronor, varvid enligt propositionen 1,8 miljarder måste ställas till förfogande i form av ett rekonstruktionslån med villkorlig återbetalning och 1,3 miljarder för finansiering av investeringarna. I fråga om kravet på regionaloch arbetsmarknadspolitiska insatser redovisar propositionen olika åtgärder och initiativ. Av särskild vikt är den roll som på detta område tillägnats länsstyrelserna. Sålunda har dessa gjort en regional utvärdering av konsekvenserna av omvandlingen inom ståloch gruvindustrierna och även redovisat vissa förslag till åtgärder. Arbetet bör enligt industriministern bedrivas på länsnivå och styras av verksamhet på central nivå. För att dessa åtgärder skall kunna vidareutvecklas och konkretiseras har regeringen uppdragit åt berörda länsstyrelser att bilda samverkansgrupper. I syfte att göra snabba beslut möjliga har också etableringsdelegationen inom industridepartementet förstärkts, vilket är nog så viktigt i sammanhanget. Samtidigt fastslår utskottsmajoriteten att ett mycket intensivt utredningsarbete f. n. pågår inom SSAB rörande företagets framtida struktur i olika avseenden. Resultatet av dessa utredningar inom SSAB beräknas, som jag nyss nämnde, föreligga inom kort. Bara några veckor återstår. Parallellt härmed pågår diskussioner mellan de mindre handelsstålverken om strukturfrågor. Utskottet bedömer det såsom ytterst väsentligt att pågående utredningsarbete och diskussioner kan resultera i en sådan strukturomvandling inom svensk handelsstålsindustri som ger goda förutsättningar för verksamheten såväl inom SSAB som vid de mindre handelsstålverken. Jag vill särskilt understryka det sista. Inte heller det socialdemokratiska yrkandet om att regeringen samtidigt med denna strukturoch investeringsplan skall redovisa en plan för hur de regionalpolitiska målen skall uppnås vill utskottsmajoriteten tillstyrka.

Det måste ju vara en ganska självklar uppgift för regeringen. Omsorgen om de mindre handelsstålverken är ju, herr talman, gemensam för samtliga i utskottet. Utskottet vill klart betona att åtgärder som SSAB vidtar som ett led i strukturomvandlingen inte får utformas så att de på något negativt sätt påverkar de mindre verken. Det statliga engagemanget i SSAB får alltså inte medföra att några mindre handelsstålverk slås ut och att man bara flyttar problemen från en ort till en annan. Det pågår diskussioner mellan de mindre handelsstålverken om olika strukturfrågor, och det finns i det sammanhanget anledning att särskilt understryka utskottets slutledning, nämligen att om de diskussionerna visar att statliga insatser behövs för att underlätta sådana strukturförändringar som är nödvändiga på längre sikt, så måste statsmakterna vara beredda att ställa medel till förfogande. Det innebär alltså att utskottet tillstyrker motionen 1745. När det gäller de mellansvenska handelsstålverken och de gruvindustrier som har samband med dessa verk instämmer jag i vad Ingvar Svanberg tryckte på, att en utgångspunkt vid övervägandena av strukturfrågorna måste vara att så långt som möjligt låta de mellansvenska handelsstålverken vara baserade på inhemsk malm, på inhemskt skrot eller på ämnen som tillverkas inom landet. Det är också angeläget att man, som industriministern anför i sammanhanget, utvecklar nya metoder för stålframställning som är bättre anpassade för tillverkning i mindre anläggningar. Det här är ett mycket viktigt område som vi har varit inne på i näringsutskottet i olika omgångar tidigare, inte minst under behandlingen av Stålverk 80-projektet för något eller ett par år sedan. Slutligen, herr talman, har vi återigen kravet om att 1975 års energibeslut på något sätt skulle bli föremål för riksdagens ställningstagande i handelsstålssammanhang. Jag har sagt tidigare att det var ett naivt spel för galleriet att föra fram det förslaget. Jag vill tillägga att jag tycker att det är ett befängt krav, därför att det hör inte hemma i den här debatten. Det hör inte hemma i dagens diskussion. Det kommer en mycket vittomfattande proposition till höstriksdagen som grundas på en av de största och viktigaste remissomgångar som förekommit i det här landet, remissen av energikommissionens betänkande. Det är ett närmast gigantiskt remissmaterial som skall komma in och som måste bilda underlag för överväganden inom regeringen. Hur i Herrans namn skall man då i dag i en handelsstålsdebatt kunna föregripa ett sådant beslut och träffa det avgörande som socialdemokraterna vill göra? Kravet måste avvisas. Ingvar Svanberg slutade med att vädja till vår Herre om hans intresse för centerns eller snarare regeringens energipolitik genom att citera ett normandiskt talesätt om våra förfäder vikingarna. Vi har ingenting emot att vår Herre blir inblandad i sammanhanget och visar sitt intresse för regeringens energipolitik.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

Herr talman! Det är litet svårt att replikera herr Sjönell. Han brukar bli så förbittrad efteråt och säga att jag varit elak mot honom om jag använder en tiondel av de ironiska ord som han själv använder mot andra. Det är tydligen förbehållet honom att vara elak. Men jag kan ändå inte låta bli att peka på vissa saker som han har sagt. Nr 111 Han talar om energibeslutet. Vi skall inte nu ha något större bråk om det. Torsdagen den Man skall inte föregripa ett stort energibeslut som kommer i höst. En enkel 6 april 1978 man som är ute och lyssnar på människorna finner att de flesta frågar: Kommer det någonsin en sådan proposition? Vi kan väl bara kort och gott ställa den frågan. Sedan säger herr Sjönell: Här kommer snusförnuftiga och naiva människor och vill göra efterhandskritik på dessa beslut, som har fattats av dem som är vana från lönemarknaden och från stora affärer att fatta stora beslutl Jag är djupt imponerad av Bengt Sjönells vana vid att fatta avgörande beslut. Det måste väl gälla hela världens ekonomi! Men vi anser att vi kan kritisera den uppgörelsen, för den är inte så märkvärdigt invecklad som den ser ut. Men den är märkvärdigt ensidigt hopkommen till fördel för de privata. Det är den saken det gäller. Snusförnuftigheten får väl stå för herr Sjönells räkning. Men när han talar om de stora beslut han är van att fatta vill jag bara påminna honom om den gamla fina fabeln om hur det gick med paddan som blåste upp sig mer och mer. Till slut sprack hon. Akta er för det, herr Sjönell! Om utredningen och strukturplanen säger han att det avgör regeringen. Ja, vad far gör är alltid rätt. Det här gör regeringen så bra så det behöver naturligtvis inte riksdagen lägga sig i — så lät det nästan från herr Sjönell. När herr Sjönell säger att länsstyrelsen skall upprätta de regionala planerna, då börjar jag nästan förstå Lars-Ove Hagbergs tvekan inför de regionalpolitiska besluten. Stålverken måste knytas till dem som är ansvariga för vad som händer och inte läggas på en eller annan länsstyrelse.

Herr talman! Statliga insatser behövs till hälften, åtminstone i handelsstålsindustrin. Det är ju också vad som nu föreslås. Men jag förstår att borgerligheten inte vill att staten skall ha samhällsekonomiska intressen. Det har ju visat sig under de här åren att man försvarar storfinansen. Man ställer upp på de avtal den gör, och då vill man naturligtvis understödja den. Man har alltså ingen egentlig argumentation annat än att man skall låta storfinansen vara kvar i stålindustrin. Utskottets tystnad är egentligen rätt talande. När vi ställer frågor om hur det skall gå hänvisar man till resultat inom en strukturgrupp hos SSAB. Men man har ju själv beslutat en ram och givit en inriktning. Får jag tolka det så att utskottet och Bengt Sjönell är — förlåt uttrycket — blåögda och inte ser konsekvenserna och vad som håller på att ske? Det är i så fall verkligt beklagligt. Denna strukturomvandling kommer att få stora konsekvenser. Näringsutskottet skall förbereda förslagen till den övergripande industripolitiken i den här kammaren. Vad har utskottet tänkt sig? Har Bengt Sjönell några tankar om hur man skall få ersättning för de jobb som går bort vid denna strukturomvandling? Han har själv biträtt investeringsramarna, och de ger ett konkret resultat. 46 motionen om att rädda Horndal men säger att man är beredd att göra insatser till strukturförändringar på längre sikt, som det står i utskottets betänkande. — Nr 111 Jag vill alltså fråga direkt: Betyder nu detta att Horndalsverken räddas, att på Torsdagen den längre sikt jobben i Horndal blir kvar, eller vad har utskottet för mening? 6 april 1978
Herr talman! Det är väl glädjande för kammarens ledamöter att Ingvar Svanberg och jag fortsätter debatten på det sätt som vi gjort i många år — alltså citerar diverse grekiska filasofer samt använder ordspråk o. d. Men jag måste ändå tillstå, herr talman, att när Ingvar Svanberg talade om att han var elak mot mig, så uppfattade jag inte någon sådan elakhet. Det har jag egentligen aldrig gjort, för jag har liksom inte fattat poängen i elakheterna. Det gjorde jag heller inte i dag. Jag vidhåller vad jag sade i mitt anförande, nämligen att det är befängt att tala om energipolitiken i dessa sammanhang, eftersom vi skall fatta ett stort energibeslut till hösten. Och jag kan försäkra herr Svanberg att det kommer en proposition innan riksdagens arbete i höst är slut. När det gäller detta med de stora besluten, så förföll Ingvar Svanberg till sin ovana att inte höra på vad man säger. Jag har inte sagt att jag varit inblandad i några stora beslut. Jag har sagt att de som företräder de stora löntagarorganisationerna är vana vid att det kommer snusförnuftiga och efterkloka figurer och anmärker på detaljer i uppgörelserna. Det är en viss skillnad. För att fortsätta med ordspråken, så vill jag säga att som replik betraktat var Ingvar Svanbergs inlägg inte särskilt lyckat — det var berget som födde en råtta. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att vi försvarar inte storfinansen, som det alltid sägs. Vi försöker se praktiskt på situationen, och vi är inte blåögda, utan vi ser vilka svåra konsekvenser som strukturomvandlingen inom branschen — inte bara i Sverige utan i världens alla länder, inkl. östländerna — har fått. Dessutom måste vi ju ta hänsyn till den svåra konjunkturnedgången. Vi vill försöka anvisa åtgärder som på sikt och med tillämpning av marknadsekonomins principer kommer att ge företagen ny blomstring och även bereda dem som är hotade av nedläggning nya sysselsättningstillfällen. Men det går inte på en enda gång, och riksdagen, det svenska parlamentet, är framför allt inte något exekutivt organ som går in i företagsledningarna och i detalj anvisar vad de olika företagsledningarna skall göra. Riksdagen anvisar vissa ramar, först och främst när det gäller de ekonomiska förutsättningarna. Det är vad riksdagen kan göra. Men vi har så olika syn — det gäller två skilda samhällssystem som vpk och mitt parti representerar. Det är därför ganska ofruktbart att vi försöker slå I varandra i huvudet med argument som är hämtade från olika system.
Herr talman! Vi lever ju i samma system, såvitt jag förstår. Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle, och mina förslag har utgångspunkten där. Vad jag har föreslagit är fortfarande inget nytt samhällssystem utan åtgärder i det här samhällssystemet. Visserligen siktar åtgärderna till att föra oss ut ur den här 47 krisen och ur det här samhällssystemet, men i dag gäller det en annan inriktning. Situationen är verkligen beklämmande. Vi kanske inte kan slå varandra med argument, men vi kan i den här debatten säga att utskottets talesmän och borgerligheten står ganska tomhänta inför de arbetare som i dag ställs utan sysselsättning. De ungdomar som på dessa tre gruvorter inte får sysselsättning har ju ingenting att hämta hos den borgerliga politiken — så mycket kan väl framgå i dag. Och apropå riksdagens uppgifter, så hävdar jag inte heller att riksdagen skall gå in i företagsledningarna och detaljreglera. Däremot kan väl ändå riksdagen ge de riktlinjer som är behövliga för en offensiv industripolitik och inte acceptera strukturförändringar som minskar jobben. Riksdagen skall i stället föreslå medelsanvisningar, så att det blir en annan inriktning. Bengt Sjonell ärju med och tillstyrker en minskning av handelsstålsindustrin utan att kunna hänvisa till någon annan industrigren som ersätter de berörda jobben. Det är faktum när det gäller borgerlig politik i dag.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
När Lars-Ove Hagberg säger att den borgerliga regeringen inte på något sätt kan erbjuda de arbetslösa ett alternativ och att den borgerliga politiken har havererat, vill jag helt kort erinra om att ingen regering i detta land i historisk tid har satsat så mycket på att garantera en fortsatt sysselsättning som den nuvarande regeringen. Det finns inte heller någon regering som så framgångsrikt har lyckats hålla nere arbetslöshetssiffrorna, vilket även framgår av en internationell jämförelse. Vi bör nog också, Lars-Ove Hagberg, avvakta litet grand. Många åtgärder som regeringen vidtagit har en relativt snabb verkan, men flera åtgärder har en långsiktig verkan. Låt oss komma igen om något år, så får vi se vad vi kan säga om konsekvenserna av de insatta åtgärderna. Då kan man bedöma hur den här regeringens politik har verkat.